Herr talman! Mordet på Olof Palme är en av de mest omskakande och tragiska händelser som drabbat det svenska folket. Vi hade alla hoppats att den eller de skyldiga till detta illdåd snabbt skulle gripas. I stället har jakten på mördarna blivit resultatlös och dessutom bedrivits på ett sätt som oroat många av oss. Medan regeringsarbetet, som Bertil Fiskesjö sade, snabbt kom i gång efter mordet, rådde närmast kaotiska förhållanden inom polisen, vilket gjorde att spaningsarbetet försvårades och körde fast. Hela denna händelseutveckling har varit och är föremål för granskning. En särskild juristkommission har arbetat. En politiskt sammansatt kommission har just inlett sitt arbete och skall se över alla aspekter på skeendet efter Palmemordet. Vi förväntar oss att denna kommission kommer att arbeta fördomsfritt och med största möjliga öppenhet. Konstitutionsutskottets granskning har varit mer begränsad. Dels är den i huvudsak begränsad till regeringens fögderi, dels har utskottet under våren haft fler stora granskningsärenden än kanske någonsin tidigare. Utskottet förutsätter därför att man har all anledning att återkomma till händelserna efter Palmemordet. Herr talman! Det finns all anledning att vara mycket kritisk mot polisens agerande i samband med spaningarna efter Palmes mördare. Rättssäkerheten har satts på undantag. Åklagarna har kommit på mellanhand. Den absurda fixeringen vid Holmérs s.k. huvudspår har uppenbarligen inte bara varit skadlig för spaningarna utan också utsatt de kurdiska invandrarna i vårt land för enorma påfrestningar. De stora operationer som företagits mot kurdiska grupper har allvarligt kränkt rättssäkerheten och uppenbarligen saknat grund. Man får ändå vara tacksam för att chefsåklagare Zeime trots allt lyckats rida spärr mot de värsta excesserna. I samband med utfrågningarna i konstitutionsutskottet har vi från vpk:s sida framför allt försökt skapa klarhet kring rättssäkerhetsfrågorna, i synnerhet vad gäller det s.k. kurdspåret. Utfrågningarna ger vid handen att allvarliga rättsövergrepp förekommit från polisens sida och att spaningsarbetet misskötts. De här frågorna får närmare granskas av andra instanser eftersom det inte ankommer i första hand på oss i konstitutionsutskottet att härvidlag avge något utlåtande. Vi skall som sagt begränsa oss till ett ställningstagande till regeringens hanterande av frågan. Herr talman! De borgerliga partierna vill rikta kritik mot regeringen bl.a. för att den under lång tid haft en permanent observatör i spaningsledningen. Den frågan tål naturligtvis att diskuteras. Men vi skall ändå vara klara över att vårt land och dess regering efter mordet på statsministern befann sig i en helt exceptionell situation som saknar motstycke. Oklarhet rådde bl.a. om huruvida mordet på Palme ingick i en större konspiration mot vårt land och i vilken utsträckning landets säkerhet var äventyrad. I denna situation tycker vi från vpk:s sida inte att det var anmärkningsvärt att regeringen genom en observatör ville ha tillgång till direkt och kontinuerlig information från spaningsarbetet. Vi ser därför ingen anledning att på denna punkt rikta någon kritik mot regeringen. En betydligt svårare fråga har varit huruvida regeringen haft ensidiga kontakter med polisledningen och därmed kommit att stödja denna i förhållande till åklagarna, vilka allvarligt oroades över att polisen var i färd med att begå allvarliga rättsövergrepp. Justitieministern har motiverat de tätare kontakterna med polisledningen med att man framför allt ville ha information som rörde säkerhetsläget, medan likartade kontakter med åklagarna skulle ha kunnat uppfattas som otillbörlig inblandning i utredningsarbetet. I det sammanhanget har också diskuterats om regeringen borde ha ingripit och förändrat organisationen för spaningsarbetet på ett tidigare stadium än vad som skedde. Frågan är verkligen motiverad att ställa bl.a. mot bakgrund av de rättssäkerhetsaspekter som jag tidigare berört. Under utfrågningarna med berörda parter har vi från vår sida försökt skapa oss en klarare bild också på dessa punkter. Ur konstitutionell synpunkt är det naturligtvis en svår bedömningsfråga i vilken utsträckning regeringen kan och skall ingripa mot polisens arbete. Här finns många frågetecken, bl.a. i fråga om justitieminister Wickboms roll. Vårt material är alltjämt relativt begränsat och vi har på den grundvalen inte kunnat förena oss med den borgerliga kritiken mot regeringen. Den parlamentariska kommissionen skall gå vidare i granskningen och konstitutionsutskottet återkommer säkert till nästa riksmöte med ytterligare granskning av det här ärendet. Herr talman! Palmemordet är självfallet, och det har andra talare också framhållit, en sällsynt olämplig fråga för sedvanliga partipolitiska fejder. Å andra sidan får lika självklart händelsens traumatiska karaktär inte leda till att vi går fram med hartassen och brister i granskningen av vad som skett. Det vore förödande för vår demokrati. Inte ens i de mest extrema situationer får demokratiska frioch rättigheter komma på undantag. Inte ens i de mest extrema situationer får rättssäkerheten bli en andrahandsfråga. Herr talman! Låt mig avslutningsvis få uttrycka två förhoppningar. För det första hoppas vi alla att de skyldiga till vansinnesdådet den 28 februari förra året skall gripas och straffas. För det andra hoppas vi att det inträffade inte skall begränsa demokratin och öppenheten i vårt land. Alla tendenser att förvandla vårt land till ett pansarsamhälle skall bekämpas. Genom att slå vakt om den öppna demokratin visar vi att vi icke kapitulerar för terrorismen. Genom att slå vakt om den öppna demokratin hedrar vi bäst Olof Palmes minne.

Herr talman! Det finns skäl att göra en särskild markering när det gäller statsrådet Wickboms roll visavi Palmeutredningen. Denna markering, som här skall uppfattas som en röstförklaring från en enhällig vpk-grupp, går ut på följande. Vårt ställningstagande i dag skall inte uppfattas som ett friande av statsrådet Wickbom. Det finns tvärtom många skäl till tvivel i frågan om huruvida han handlat i enlighet med sitt ansvar. Å ena sidan har man regeringsformens s.k. begränsningsregel, som hindrar statsråd från att påverka handläggningen av enskilda ärenden i förvaltningen. Men å andra sidan har man ett statsråds ansvar för att en myndighet inte bryter samman, blir funktionellt oduglig eller eljest beter sig onormalt i förhållande till givna uppgifter och föreskrifter. Detta ansvar följer också uttryckligen av regeringsformen och är för övrigt en självklar följd av den konsekventa parlamentarismen. Som Bo Hammar redan har påpekat, fick det så kallade huvudspåret en utomordentligt skadlig verkan på hela utredningen av Palmemordet. Det ledde dessutom till allvarliga trakasserier mot en grupp oskyldiga, trakasserier som för övrigt inte upphört. För att bygga upp detta falska spår anlitade myndigheterna också en omfattande desinformation till allmänheten. Indikationerna på att något i grund var fel var så omfattande och mångsidiga och tvisterna inom utredningen så spektakulära, att statsrådet Wickboms långvariga passivitet måste väcka förvåning och tvivel. Det har ju också varit tydligt — och det framgår med all tydlighet av förhören i utskottet — att statsrådet Wickbom haft en helt annan relation till Hans Holmér än till hans motparter i sammanhanget, åklagarna. Och detta kan också vara bakgrunden till att Hans Holmér även efter den första omorganisationen behöll en viktig position och dessutom fortfarande hade klarsignal från regeringshåll att det så kallade huvudspåret skulle finnas med i det nya spektrum som utredningen skulle arbeta efter. Det kusliga med huvudspåret var att det accepterades och byggdes på av nära nog hela samhällsetablissemanget. Det var uppenbarligen speciella versioner — i detta fall Hans Holmérs sanningar — som spreds runt. Man måste ställa frågan om man inte av ett statsråd bör kunna kräva en sådan grad av politisk allmänbildning att han bort hysa tvivel om de konstlade teser som låg bakom huvudspåret. Man kan också fråga i vad mån den information som regelmässigt gavs till partiledarna var riktad och filtrerad på ett sätt, som bidrog till att blockera den kritik och opposition som annars naturligt hör till inslagen i en fungerande parlamentarisk stat. Vad jag här mycket översiktligt har pekat på antyder att det krävs en betydligt mer fördjupad analys av bakgrunderna till huvudspårets uppkomst, innan man kan få en helt klar bild av justitieministerns roll. Innebörden i utskottets betänkande är också, som vi ser det, att det efter en sådan fördjupning kan finnas all anledning att återkomma, t.ex. i nästa års konstitutionella granskning. Vi har i vårt ställningstagande tagit fasta på detta. Till sist vill jag tillåta mig en liten notering i marginalen. Huvudspårets sammanbrott har ju bl.a. lett till att tjänsten som länspolischef i Stockholms län blivit till ansökan ledig. Tidningsrykten, som jag som utomstående inte kan värdera halten i, säger att SÄPO-chefen är ett av de heta namnen. Jag vill då erinra om säkerhetspolisens särdeles egendomliga roll i fråga om det s.k. huvudspåret, och att den rollen är en av de företeelser som i fortsättningen måste bli föremål för ingående granskning. Tanken på att ytterligare en SÄPO-chef skall bli länspolischef i Stockholm och därmed som överordnad arbeta med dem som arbetar med Palmemordet ter sig inte särdeles angenäm. Jag tror inte heller att realiserandet av en sådan tanke skulle vara särskilt bra för justitieministern. Man får hoppas att han tar sig en liten funderare på detta.

Herr talman! Vi ställs inför en utmaning mot hela vår demokrati. Hur förmådde en självfallet chockad regering hantera denna exempellösa händelse? Så formulerades våra känslor av Bo Hammar, då vi föregående år behandlade utredningen om mordet på Olof Palme. Hans svar blev att sinnesnärvaro och gott omdöme tycks ha präglat regeringens agerande dagarna efter mordet. Det finns ingen anledning att efter årets mera utförliga granskning ändra på det omdömet. Själv erinrade jag i fjol om att den snabba scenväxlingen inom socialdemo = Prot. 1986/87:127 kratin, från Olof Palme till Ingvar Carlsson på ledarposten inom parti, 20 maj 1987 riksdagsgrupp och regering samt exponeringen av det svenska folkstyrets ä 4 : kni - funktionsduglighet även under svårast tänkbara omständigheter, har väckt CN SR SSR Mig i § rådens tjänsteutövning berättigad uppmärksamhet och respekt både inom och utom landet. Jag har a. noterat att också bl.a. Bertil Fiskesjö i dag har gett det erkännandet. RR i Jag utgår ifrån att det svenska folket tycker att de politiska Partierna skall Regeringens åtgärder försöka vara sams i den här frågan. Därför är det bra med de kontinuerliga medanledning av partiledarförhandlingar som förekommit. De har underlättat för regeringen mordet på statsminister att ställa till rätta förutsättningarna för utredningsarbetet, då höga myndig Olof Palme hetsföreträdare beklagligt nog kommit i motsatsställning till varandra. Det är inte tid för gräl och prestigestrider vid en tidpunkt då svenska folket helst av allt önskar att alla krafter måste samlas kring uppgiften att gripa Olof Palmes mördare. Bo Hammar har samtidigt rätt i att vår granskning av exempelvis rättssäkerhetsaspekter för den skull inte får försummas. I utskottet har vi valt att följa en linje från tidigare granskningar av hur regeringar förmått hantera extraordinära situationer. Därvid har vi redovisat vad som hände på mordnatten och tiden närmast därefter. Vidare har vi inriktat oss på en bedömning av regeringens kontakter med polis och åklagare och hur regeringen i en ohållbar situation för samarbetet mellan olika myndigheter genomförde en organisationsändring. I det här ärendet är verkligen skiljelinjerna inte stora mellan oss som står för majoritetslinjen och de borgerliga reservanterna. Detta bör noteras inte minst mot bakgrund av Anders Björcks krav nyss att justitieministern skulle avgå. Det är ett krav som ställs på ett mycket tunt underlag. I en kommentar till reservationen skriver Dagens Nyheter att den är svepande och inte särskilt tungt vägande. Jag tycker inte heller att Birgit Friggebos subjektiva försök till personkarakteristik av justitieministern tillför den konstitutionella delen av ämnet särskilt mycket. Jag vill framhålla — och där instämmer jag med Jörn Svensson — att såväl juristkommissionen som den parlamentariska kommissionen har berört och skall beröra frågeställningar som finns redovisade i vårt betänkande. Det kan finnas anledning för utskottet att återkomma i dessa och även i andra spörsmål sedan de båda kommissionerna slutfört sitt arbete. En del material har vi redan fått från juristkommissionen, men det återstår något och det allra viktigaste, nämligen det som kommer från den parlamentariska kommissionen. Inom utskottet är vi eniga om att regeringen snabbt blev beslutsför på mordnatten och att regeringsarbetet följde reglerna under den tid som landet hade ens.k. expeditionsministär. Den konstitutionella granskningen utmynnar vidare i ett enhälligt godkännande av de formella besluten, då regeringen tvingades ingripa för att bilägga de motsättningar på tjänstemannaplanet som hotade att lamslå utredningsarbetet. Uppdraget till rikspolisstyrelsen har direkt stöd i polislagen. Vad gäller riksåklagarens nya roll är utskottet enigt om att beslutet därom inte strider mot regeringsformenss.k. begränsningsregel, som föreskriver att inte heller regeringen får bestämma över myndighetsutövning mot enskilda. Sammanfattningsvis framhåller utskottet att regeringen inte träffats av 29 förbudet i regeringsformens 11 kap. 7 §, därför att beslutet närmast rör en organisatorisk fråga. Det faktum att beslutet är grundlagsenligt innebär enligt utskottet dock inte att det i allmänhet skulle vara lämpligt att regeringen fattar beslut av detta eller liknande slag. Men det som gjorde regeringsbeslutet nödvändigt var att utredningen av mordet på Olof Palme höll på att kollapsa. Så till de frågor där våra uppfattningar skiljer sig åt. Det gäller bl.a. bedömningen av regeringens roll i de tvister mellan åklagare och spaningsledning som flitigt har exponerats i protokollen från utfrågningarna. Majoriteten i utskottet kan inte finna att regeringen har uppträtt partiskt till förmån för polisen och till skada för åklagarna och deras uppgift att värna om rättssäkerheten. I det material som vi har sett finns inte något som tyder på detta. Eftersom behovet av information främst gällde säkerhetsfrågor, var det i första hand polisens bedömningar i just detta avseende som var av intresse för regeringen. Formerna för informationsöverföringen mellan spaningsledningen och regeringen får i det här unika fallet, tycker jag, bedömas främst från praktiska utgångspunkter. Här förelåg ett behov av mer eller mindre daglig informationsförmedling, och från denna synpunkt finns det enligt utskottet inget att invända mot ordningen med en tjänsteman som var närvarande vid ett stort antal av spaningsledningens möten. I debatten har justitieministern — Anders Björck var inne på detta — anklagats dels för att ha varit för passiv och låtit myndigheterna för länge trassla till det för sig, dels för att ha visat för stor aktivitet och ingripit för mycket i verksamhet som myndigheterna helst exklusivt bör syssla med. Majoriteten godtar den observerande tjänstemannen från justitiedepartementet som deltagare i en stor del av spaningsledningens möten så länge denna fanns kvar. Reservanterna godtar hans närvaro i inledningsskedet. Här är alltså majoriteten på aktivitetslinjen, medan reservanterna är för att regeringen skall vara mera passiv i fråga om informationsinhämtning som berör säkerhetsfrågor. I synen på tidpunkten för regeringens ingripande för att åstadkomma en organisationsändring är rollerna ombytta. Majoriteten godtar, med den motivering som Bo Hammar nyss framförde, regeringens försiktiga hållning till intervention i myndigheters verksamhet, medan reservanterna jagar på regeringen och efterlyser tidigare åtgärder mot de grälande myndigheterna. Till Jörn Svensson vill jag säga att under utfrågningen av Sten Wickbom berördes också de åtgärder som vidtogs mot PKK i januari. Då sade justitieministern att åtgärderna planerades gemensamt av polis och åklagare. Man var alltså överens om att vidta åtgärder, men man var oense beträffande omfattningen och formerna. Man var dock inte mer oense än att åklagarna under hela denna tid kände till ett tiotal personer som av dem ansågs så misstänkta att det fanns grund för t.ex. anhållanden. Justitieministern hävdar att om regeringen i det läget hade gått in med pekpinnar åt den ena eller den andra sidan, antingen i form av organisatoriska åtgärder eller i andra former, då hade det kunnat sägas att det hade varit att direkt missbruka regeringens befogenheter. Men jag har ingenting emot det som Jörn Svensson slutligen sade, att vi i utskottet självfallet kan komma tillbaka till frågan, om nya fakta kommer fram i samband med juristkommissionens arbete. Med det anförda anser jag mig ha motiverat att reservationen bör avslås. De avvägningsproblem som regeringen ställts inför belyses bäst i majoritetens skrivning.

Herr talman! Låt oss konstatera hur läget är i konstitutionsutskottet. Det finns en majoritetsskrivning av socialdemokrater och kommunister som helt och hållet fritar justitieministern och regeringen från ansvar för sitt handlande. Så finns det en borgerlig reservation som riktar kritik. Nu säger Jörn Svensson att man vill fundera ett år till på hur man skall bedöma justitieministerns handlande. Ja, herr talman, det kanske behövs ett år till för vpk. Men sannerligen, nog har vi fakta rejält för att kunna bedöma en lång rad händelser där regeringen och justitieministern har varit involverade. Men vi vet ju hur det är. Vpk skulle aldrig drömma om att i ett sådant här läge ansluta sig till de borgerliga och kritisera statsministerns och justitieministerns handlande. Hade vpk antytt något sådant i utskottet, vet vi att socialdemokraterna då hade varit beredda att gå med på en skrivning med kritik för att slippa bli nedröstade här i kammaren. Vpk är nog, herr talman, i princip en papperstiger i konstitutionsutskottet. Det är tydligen riktigt det som sägs av en stor del av vpk, att nog är man mera beredd att samarbeta med socialdemokraterna än att bedöma den här typen av händelser utifrån rent sakliga utgångspunkter. En sak vet vi, nämligen att justitieminister Wickbom var oerhört väl informerad — genom ständiga samtal med Hans Holmér, genom representation i spaningsledningen, via sin statssekreterare m.m.m. m. Justitieministern kände till allt om kurdspåret, operation Alfa etc. etc., just det som Jörn Svensson och vpk kritiserar. Detta var känt i detalj av justitieministern, men han drog inte slutsatser av det hela, utan han lät det gå. Nu sägs det att någon anledning till kritik inte finns nu men kanske nästa år. Det är sannerligen inget särskilt modigt uppträdande från vpk:s sida, utan det är ett sätt att som vanligt rädda socialdemokraterna i frågor av den här typen. Vad vi har upplevt under det senaste året som efterspel till en djupt tragisk händelse är en cirkus utan like. Ständiga rubriker, bråk mellan åklagare och polis, patetiska utspel, TV-framträdanden av berörda, tala ut-artiklar och mycket mycket annat — detta som efterspel till mordet på landets statsminister. Vi vet att åklagarna hade det besvärligt när de skulle försöka hävda elementära rättssäkerhetskrav. De fick inte det stöd de skulle ha från regeringens sida, från justitieministern och från regeringskansliet. Men om detta, som har uppmärksammats nästan dagligen under långa perioder, inte bara i Sverige utan också utomlands, har majoriteten ay socialdemokrater och vpk-are icke ett ord av kritik i utskottets betänkande. Det här är allvarligt. Jag håller med dem som har sagt här tidigare i dag, att det förhållandet att landets statsminister blivit mördad inte får innebära att granskningen av vad som sedan hände tar sig annorlunda former än normalt. Jag håller med om att det var en exceptionell situation på mordnatten och efteråt, och jag instämmer i den bedömning Bertil Fiskesjö gjorde, att det finns anledning att ge regeringen en eloge, liksom riksdagen, för hur den skötte detta. Där tycker jag att juristkommissionen har gjort en alldeles korrekt bedömning. Här och i regeringskansliet fungerade det bra, men i Övrigt fungerade det sannerligen inte. Man kan inte säga att händelserna t.ex. förra hösten eller i januarifebruari, när det blev en kris, inte kunde bedömas utifrån normala utgångspunkter, i det senare fallet ungefär ett år efter mordet. Då var sannerligen inte situationen sådan att det kunde åberopas exceptionella skäl. Jag menar att skulden för detta vilar huvudsakligen på justitieministern. Vi kan inte, herr talman, ha en justitieminister som inte ingriper med kraft men också med diplomati och som inte har de ledaregenskaper som också är nödvändiga för att se till att saker och ting fungerar. Det är statsministerns sak att vidta åtgärder, och där finns det ju prejudikat. Lennart Bodström flyttades när han inte kunde fullgöra sina uppgifter som utrikesminister på ett tillfredsställande sätt. Detsamma gällde Mats Hellström, när han togs ur stridslinjen. Jag skulle nog ändå vilja uttrycka en förhoppning att statsministern funderade på om det verkligen bidrar till att öka förtroendet för rättsväsendet i Sverige att händelser av den här typen kan utspelas utan att det får några personella konsekvenser på politisk nivå.

Herr talman! Olle Svensson och Bo Hammar försöker att framställa den här debatten som något slags allmänt partipolitiskt gräl och menar att vi skulle vilja driva någon sorts blockpolitik. Jag skulle nog ändå vilja att Olle Svensson bekräftade att det arbete vi har bedrivit i utskottet har varit väldigt seriöst och allvarligt och att alla ledamöter, speciellt i den här frågan, har ansträngt sig att med utgångspunkt i det allvarliga som har hänt inte söka en partipolitisk strid. Det gjordes allvarliga försök i utskottet att vi skulle komma samman och ha en gemensam uppfattning, men det gick inte, eftersom slutsatsen i denna digra lunta är att på grundval av föreliggande material finner socialdemokrater och vpk inte någon anledning att rikta någon som helst kritik mot regeringen. Jag menar att det är särskilt viktigt när landet befinner sig i kris att vi tittar efter hur våra ledare fungerar, och att våra lagar och system också fungerar. Det är ytterst då som de skall vara till hjälp för oss.

Olle Svensson säger att Birgit Friggebo ägnar sig åt svepande personkarakteristik, och den betyder inte särskilt mycket. Vad jag har velat göra är att tala klarspråk, att säga vad det handlar om. Politik är inte bara papper, lagar och förordningar och olika system som vi bygger upp. Framför allt handlar det om människor, och människor kan fungera bättre eller sämre. Och jag har valt att inte använda ett svårbegripligt, konstitutionellt språk. Sten Wickbom är långsam och osäker i sitt arbete, och det må så vara. Men det intressanta är att det ger resultat som är oacceptabla. I detta fall har det haft effekt på den polisutredning som söker efter vår statsministers mördare. Det är alltså resultatet av dessa egenskaper som vi granskar. Det är faktiskt ingen hemlighet att i slutskedet, när man äntligen kom fram till att det var nödvändigt att omorganisera utredningen, var det oppositionsledarna och partiledarna som nästan fick ta över verksamheten och se till, att det sedermera blev en bättre ordning. Numera är det lugnt och tyst i utredningen. Det har sagts här att vi kritiserar regeringen dels för att ha varit för aktiv genom att ha en observatör inne i polisutredningen, dels för att ha varit för passiv och inte ha sett till, att arbetet och organisationen har fungerat. Man måste faktiskt titta på de här frågorna var för sig. De skall bedömas på sina egna meriter. Vi har kritiserat att man har haft en observatör inne i polisledningens arbete med risk för att han direkt skulle lägga sig i arbetet, ha synpunkter på spåret och annat sådant. Det skulle strida mot grundlagen. Jag vill inte hävda att vi har fått fram något bevis för att så har skett, men bara misstanken om att detta kan ske är allvarlig nog. Vad är det för politisk styrning regeringen egentligen vill ägna sig åt när det gäller polisutredningen? Det är en vanlig fråga som människor ställer sig på stan. Den andra frågan handlar om regeringens ansvar för att organisationen skall fungera — inte att den materiellt skall lägga sig i vilket spaningsspår som är det rätta eller något annat sådant, utan att den skall se till, att systemet fungerar och att de rätta människorna sköter arbetet, vilket är något helt annat. Där kritiserar vi regeringen för att ha varit för passiv. Jag har flera gånger under det gångna året varit uppvaktad av massmedierna, som har önskat att jag skulle ge mina synpunkter på spaningsledningens arbete. Jag har konsekvent vägrat detta och sagt, att jag av respekt för utredningen inte vill lägga sten på börda. Men jag har inte varit ensam om att ha många synpunkter hur arbetet har lagts upp. Det verkar som om de enda som har varit blinda återfinns i regeringen. Nu är det socialdemokrater och vpk i konstitutionsutskottet som inte har fattat vad som har hänt under det gångna året.

Herr talman! Anders Björck hade älskvärdheten att beskriva oss i vpk som papperstigrar i konstitutionsutskottet. Jag får kanske kvittera vänligheten med att beskriva Anders Björck och hans moderater, som de har agerat, närmast som fladdrande pappersdrakar över både det här årets och förra årets granskningsarbete. Det fanns i en rad tunga och viktiga frågor all möjlighet för moderaterna att vara med och rikta skarp kritik mot regeringen. Det gällde vapenexporten såväl förra året som detta år, där det framfördes mycket skarp kritik från vår sida, från folkpartiets sida och från centerpartiets sida, men för moderaterna var omsorgen om vapenhandeln viktigare än att kritisera regeringen. På samma sätt är det när det gäller årets granskningsbetänkande. Här har vi frågan om personalkontrollen, där moderaterna också har vikit sig. I en ytterst allvarlig rättssäkerhetsfråga, som tidigare har berörts av Birgit Friggebo och som vi får anledning att återkomma till här på eftermiddagen, har moderaterna inte haft någonting att säga och inte varit beredda att kritisera regeringen. Vi skall nog kunna diskutera många gånger om vilka som viker sig och lägger sig i konstitutionsutskottet. När det gäller granskningen av Palmemordet och vad som har förevarit efter detta mord är det, som jag har sagt tidigare, under hela granskningsarbetet och i utfrågningarna av olika personer vpk som hela tiden tagit upp just rättssäkerhetsfrågorna. Anders Björck har varit väldigt mycket inne på att diskutera formaliafrågor och olika tidpunkter hit och dit. Vi tycker faktiskt att det är mindre väsentligt. Vi anser också att frågan om huruvida regeringen skulle ha en observatör i spaningsledningen inte är den allra väsentligaste frågan. Detta var ju en situation utan motstycke i svensk historia, och då är det något billigt att så här i efterhand säga att regeringen inte borde ha haft någon observatör i spaningsledningen, när vi inte visste vad det handlade om, när vi inte visste om det rörde sig om en konspiration mot hela vårt samhälle. Det tycker jag är en dålig och ynklig kritik. Den borgerliga reservationen präglas inte alls av den kritik som vi från vpk vill ta upp, nämligen kritik i fråga om rättssäkerheten och de demokratiska frioch rättigheterna. Där har vi haft anledning att rikta och kommer förmodligen också i kommissionen att rikta hård kritik mot polisens och myndigheternas arbete. Där finns det fortfarande stora frågetecken — det har också Jörn Svensson framhållit — i vad gäller justitieministerns sätt att agera. Men vi ansåg inte att det på grundval av föreliggande material fanns anledning att rikta totalkritik mot hela regeringen i denna fråga, vilket de borgerliga har gjort i sin reservation, som i huvudsak handlar om just observatören och liknande formaliteter. Till Birgit Friggebo vill jag säga att jag inte har beskyllt någon i konstitutionsutskottet för att vilja inleda partipolitiska fejder i den här frågan. Jag har bara konstaterat — och jag hoppas alla är överens om detta — att det här är den minst lämpliga frågan för den typ av traditionell partipolitisk träta som vi ibland ägnar oss åt i denna kammare. Däremot har jag också sagt att detta icke får innebära att vi på något sätt skulle brista i granskningen av vad som har skett. Tvärtom är det en kardinalfråga för vår demokrati, att vi också i en så här traumatisk situation är beredda att på ett öppet sätt redovisa vad som har hänt och att på ett öppet sätt framföra kritik och ställa de ansvariga till svars om de har gjort något fel. Men jag tycker samtidigt att vi bör visa viss återhållsamhet.

Herr talman! När Anders Björck ger sig på mig för att jag skulle ha varit okritisk i det här ärendet ger han sig verkligen på fel person. Under lång tid var främst Oswald Söderqvist och jag de som i den här kammaren yttrade tvivel och kritik mot det som pågick. Jag märkte aldrig då att annars talföra ledamöter gav oss något stöd i det avseendet. Jag märkte heller aldrig att de borgerliga partiledarna, som från gång till annan fick information av justitieministern och Holmér på Rosenbad, var särdeles talföra under det stadiet, så jag undanber mig den typen av angrepp. Emellertid vill jag också vända mig till Olle Svensson. Jag vet inte om jag missuppfattar honom, men jag kan inte dela hans uppfattning att vi skall vara sams och inte gräla i den här frågan. När man säger att man skall vara sams måste man alltid veta vad man skall vara sams om — vad är det den nationella försoningen över partigränserna skall avse? Skall vi vara sams kring falska huvudspår, falsk information och förföljelse av oskyldiga? Är det detta vi skall tolerera och inte klaga på, i enighetens intresse? Det som kännetecknar den här affären är ju just att hela samhällsetablissemanget, inkl. större delen av massmedia, satt och tittade på medan man vräkte beskyllningar över en folkgrupp och jagade en grupp oskyldiga. Den fråga vi har att ställa oss är: Var detta en sorts psykologiskt självbedrägeri av etablissemanget och massmedia, eller var det rent av en avsiktlig avledningsmanöver för att förhindra att man gav sig in på de spår som var långt mer troliga än huvudspåret, och vilken var justitieministerns roll i detta spel? Den frågan väntar fortfarande på sitt svar, och det svaret skall vi från vpk med benägen samverkan från andra hederliga krafter försöka finna. Olle Svensson skall nog vara glad åt att inte alla har varit sams i den här affären. Det har funnits åklagare och politiker som har sagt ifrån mot orättvisorna. Man kan ju ställa sig frågan var vi hade stått om inte detta hade skett. Vi hade haft en allvarlig risk för både invandrarhets och justitiemord och för att mordet på Olof Palme aldrig blir uppklarat.

Herr talman! Vad jag sade var att när det gäller en fråga som berör mordet på statsministern i ett land är det värdefullt om de politiska partierna i samverkan kan arbeta fram en så bra lösning som möjligt. Däri måste självfallet ingå att man, som jag sade, arbetar för att skapa de rätta förutsättningarna för utredningsarbetet då höga myndighetsföreträdare beklagligt nog kommit i motsatsställning till varandra. Jag har alltså inte friat alla på tjänstemannasidan eller sagt att man skall ta till hartassen med dem. Detta bör noggrant kontrolleras, men vår uppgift har varit att granska regeringen. Därvid sade jag också att jag håller med Bo Hammar om att vi samtidigt inte får försumma granskningen av exempelvis rättssäkerhetsaspekten. Så till Birgit Friggebo. Jo, jag bekräftar gärna att vi har gjort en mycket seriös behandling av den här frågan. Det kan var och en se som har läst vad vi har skrivit i recitdelen av betänkandet, som vi är eniga om. I utfrågningarna, där vi har varit oerhört noggranna och hört olika parter, på både åklagarsidan —riksåklagare Magnus Sjöberg och K. G. Svensson — och polissidan, har vi skaffat oss ett material för en objektiv bedömning. Däremot är jag litet besviken på att Birgit Friggebo försöker göra gällande att just den slutsats som hon och folkpartiet och de andra borgerliga partierna har kommit fram till är något av den objektiva sanningen, som inte kan ifrågasättas. Jag menar att den genomgång vi har gjort exempelvis när det gäller kurderna har visat att om regeringen hade ingripit vid det tillfället, hade man fått ingripa också mot åklagarna. Då hade man verkligen brutit mot grundlagen. På lösa boliner säger Birgit Friggebo att justitieministern har brutit mot grundlagen. Var står det i reservationen? Det finns inte belagt. Över huvud taget var ju min slutsats att, trots att vi här har formerat oss på två linjer, är skillnaderna mellan de skrivningar som finns på majoritetssidan resp. minoritetssidan ganska små. Vi får naturligtvis återkomma, men nu får väl juristkommissionen ta över vårt material och fortsätta arbetet.

Herr talman! Bo Hammar från vänsterpartiet kommunisterna tycker att vi från moderat håll har varit pappersdrakar i konstitutionsutskottet och menar att vpk ändå har gått samman med socialdemokraterna, t.ex. när det gäller vapenexportfrågorna. Alldeles korrekt, herr Hammar! Det är bara det att i den frågan är vi eniga om kritik mot statsrådet Mats Hellström. Ni har gått samman med socialdemokraterna i frågan om Palmemordet och justitieminister Wickboms roll. I det sammanhanget fick ni inte in ett ord av kritik mot Wickbom eller mot regeringen — om ni nu ville det. Ni kanske inte ville det — jag märkte då ingen sådan vilja under konstitutionsutskottets granskning — eller också sov ni; jag vet inte vilket. Faktum kvarstår: efter ett års utredande med oerhört mycket av unikt material har socialdemokraterna och vpk kommit överens om att det inte finns någon anledning till kritik. Herr talman! Detta stämmer mycket väl överens med den attityd som Sten Wickbom har haft till arbetet. Jag har här ett tidningsurklipp från tisdagen den 24 mars 1987. Sten Wickbom talade ut i Aftonbladet, samma dag som han skulle utfrågas av konstitutionsutskottet. Han höll också en presskonferens efteråt. Jag har aldrig hört något ord av kritik mot att han höll denna presskonferens direkt efteråt eller att han talade ut om de frågor han skulle utfrågas av KU om, men hans attityd förtjänar ändå att redovisas. Han säger så här: ”Allt jag har gjort under året har varit djävligt väl övertänkt. Och jag tänker inte avgå.” Så får han en ny fråga: ”Finns det något du tycker du bort göra annorlunda?” Svaret blir: ”Nej. Jag har inte gjort något av en slump under det här året.” Detta är en tvärsäker attityd, och i den attityden instämmer inte bara socialdemokraterna i utskottet utan också vpk. Herr talman! Med tanke på vad som har hänt, med tanke på allt som har skett därefter och med tanke på allt vi vet, tycker jag att det är märkligt att han kunde säga sådana här saker för bara en månad sedan och ändå stanna kvar på sin post som justitieminister. Vi vet ju att den här utredningen sannerligen inte är någonting som har varit ägnat att stärka förtroendet för rättsväsendet i vårt land.

Prot. 1986/87:127 Herr talman! För min del vill jag ställa en avslutande fråga till Olle 20 maj 1987 Svensson. G fond Vi kan alltså konstatera — detta har juristkommissionen bekräftat och det er BASERA har varit uppenbart för den stora allmänheten — att utredningsarbetet FRANS UORSKCUIO TIA misslyckats och att det har funnits många högst märkliga inslag i utredningsage arbetet. Regeringen har varit involverad, bl.a. genom denne diskutable é 5 z å å ö Regeringens åtgärder direkte kunskapare i spaningsledningen. É medanledning av Min fråga till Olle Svensson blir: Var i en parlamentarisk demokrati skall G & 5 ä z ä mordet på statsminister ansvaret utkrävas när det gäller en fråga som denna om inte hos regeringen?

Herr talman! Jag vill inte som Bo Hammar höja rösten särskilt mycket för att understryka att vi inte skall ha något partikäbbel i den här frågan. Man kan fråga sig vad det är för slags dubbelkommando eller dubbelspel som vpk här ägnar sig åt. Man har två talare i ärendet, man går ut med kraftfulla uttalanden om att det har skett fel och varit bekymmer när det gällt utredningen och framför allt när det gällt samarbetet mellan åklagarna och polisledningen. Samtidigt är vpk med om en mycket utslätande kommentar i själva granskningsbetänkandet. Man måste fråga sig om vpk har ångrat sig efter det att vi hade skrivit betänkandet färdigt. Man kan också fråga sig: Vad hade resultatet blivit när det gäller det s.k. PKK-tillslaget, om regeringen på ett tidigare stadium hade sett till att hela utredningsarbetet omorganiserats? Hade tillslaget då kommit till stånd, med tanke på den inställning som åklagarna har redovisat? Detta kan vi aldrig veta. Vi kan spekulera om saken, men jag vill ändå ställa frågan, eftersom vpk så hårt trycker på rättssäkerhetsaspekterna. Det är precis detta som har varit konfliktpunkten mellan åklagarna och polisledningen. Vi kommer till slutsatsen att regeringen på ett tidigare stadium borde ha vidtagit åtgärder som lett till ett fungerande samarbete mellan polis och åklagare. Detta hade naturligtvis haft effekter just på rättssäkerheten. Jag kan inte se annat än att vpk:s uppträdande här i dag är mycket märkligt. Olle Svensson säger: Ja, men om man hade ingripit i början av mars, då det diskuterades om konfrontationer o. d. när det gällde 33-åringen, hade man ju direkt lagt sig i arbetet. Jag håller med om det, men det är en lång period mellan mars 1986 och januari-februari 1987. Under hela denna period — nästan ett år — har det varit passivitet. Däremot har man under den här tiden låtit sig representeras av en observatör i utredningen, och det har sagts att det varit rättssäkerhetsfrågor som skulle granskas. Men vi har ju en säkerhetspolis och en rikspolisstyrelse, som har ständiga kontakter med regeringen och som naturligtvis hade kunnat klara av det här. Under de första dagarna, under de första timmarna, när man inte riktigt visste vad som hände kunde man naturligtvis ha något slags samarbete mellan justitiedepartementet och polisutredningen. Men varför skall en observatör sitta där nästan ett helt år och bevaka verksamheten? Olle Svensson påstod att jag hade sagt att det skett en grundlagsstridig inblandning polisens arbete. Jag har inte sagt det. Skulle tungan ha sluntit på den punkten ber jag om ursäkt. Vad jag har hävdat är att det, med det system 37 som man använder, kan finnas risk för en grundlagsstridig inblandning i polisens arbete. Blotta misstanken att detta skulle kunna ske är skäl nog att avstå från att ha en kunskapare, en observatör e.d. direkt inblandad i polisens arbete.

Herr talman! Anders Björcks logik är sådan att han anser att om moderaterna i utskottet hamnar på samma sida som socialdemokraterna, då är detta ett uttryck för moderata samlingspartiets principfasthet, men om vpk i vissa frågor hamnar på samma sida som socialdemokraterna, då är det ett uttryck för vpk:s principlöshet. De här slutsatserna stämmer inte riktigt överens med varandra. Exempelvis i fråga om vapenexportaffärerna sade Anders Björck att skillnaden är den att moderaterna har fått igenom en kritik av regeringen och i första hand av Mats Hellström. Det kan man naturligtvis säga. Men vad moderaterna har gjort är att de medverkat till att få igenom en oerhört modererad och försiktig kritik av Mats Hellström i utskottets skrivning. Den linje som har företrätts i reservationen från de övriga partierna i utskottet och som kunde ha blivit en majoritetsskrivning, om Anders Björck hade vågat följa med, är däremot betydligt skarpare. Jag skall inte ytterligare ta upp vapenexportfrågan nu, för vad Anders Björck och andra vill diskutera gäller i hög grad formaliteter och inte frågan om lämplighet av vapenexport till Indonesien över huvud taget. Men vi återkommer också till detta senare i dag. Anders Björck citerade massmedia, och jag tyckte nästan att han ondgjorde sig över att någon minister framträtt där. Det förvånar mig att höra sådana uttalanden just från Anders Björck. Man skall kanske inte heller på varje punkt ta allt som sägs i de intervjuer som ges för givet. Men det viktiga när det gäller utredningen efter Palmemordet och vad vårt parti hela tiden understrukit — det har jag sagt tidigare — har varit just rättssäkerhetsaspekterna. Vi har tagit upp detta i utfrågningarna med justitieministern, med den förre polischefen i Stockholm osv. Vi har också i andra sammanhang framfört stark kritik mot polisens arbete, t.ex. i fråga om kurdspåret och de förföljelser som en hel folkgrupp har känt sig utsatt för. Någon sådan kritik har inte framförts från borgerligt håll, utan man har i hög grad koncentrerat sig på frågan om den roll som regeringens observatör haft i spaningsledningen. Vi anser inte att detta är någon väsentlig fråga. Anders Björck sade att det rör sig om mycket material, men trots allt är den granskning som gjorts väldigt ofullständig. Vi har nu fått ett omfattande material från juristkommissionen, och den parlamentariska kommissionen skall koncentrerat arbeta med frågan. Vi har på denna grundval inte velat gå längre än vi gjort i detta betänkande, men hela vår kritik vad gäller rättssäkerhetsaspekterna och vad gäller polisens arbete kvarstår. Det finns också frågetecken kring regeringens och i första hand justitieministerns roll i detta sammanhang.

Herr talman! Vi är alla överens om att det har förekommit grova 20 maj 1987 felaktigheter under Palmeärendets gång — detta är ställt utom allt tvivel. Men när man gör en konstitutionell granskning måste man vara noggrann så att man riktar beskyllningar mot rätt person. Vi har inte tyckt att det finns något belägg för att Klas Bergenstrand, som var observatör i spaningsledningen, öde skulle ha uppträtt på ett sätt som stred mot regeringsformen. Därför kan vi 3 5 när det gäller den detaljen inte ansluta oss till de borgerligas kritik. Vi tycker Regeringens BERT inte att det finns underlag för det. med änlegning CM 5 Vi tycker inte heller att det finns underlag för den andra delen av den mexdet på stotsminister Olof Palme borgerliga reservationen, där man på ett väl svepande sätt vill dra in hela regeringen i kritiken i stället för att koncentrera sig på justitieministern, som är den intressante i sammanhanget. I varje fall tycker vi att det underlaget inte finns i dag. Sedan är en annan intressant formell fråga viktig ur konstitutionell synvinkel: Hur skall man bedöma ansvarsfördelningen och agerandet när det gäller förhållandet riksåklagare-rikspolischef-justitieminister? Det sambandet är inte heller riktigt klarlagt. Det finns alltså frågor som väntar på ett svar för att man skall få en korrekt bild av justitieministerns eventuella skuld i detta fall. Det är dessa frågor som vi vill ha besvarade. Vi är ingalunda rädda för att fälla socialdemokratiska statsråd. Vi var inte heller rädda för att gå emot socialdemokraterna när de i opposition ville fälla borgerliga statsråd. Jag vill erinra Anders Björck och andra om att det faktiskt var Oswald Söderqvist och jag som med våra röster friade en moderat försvarsminister — inte därför att vi gillade honom och hans politik utan därför att vi tyckte att det inte fanns underlag för konstitutionella anmärkningar. Anklagelserna höll inte, han var oskyldig och alltså skulle han inte fällas. Sist och slutligen vill jag återkomma till vad Olle Svensson sade tidigare i debatten. Olle Svensson skall inte dra växlar på det förhållandet att vi i dag inte ansluter oss till en borgerlig reservation vars underliggande resonemang vi inte helt delar. Det faktum att vi tycker att vi inte nu har underlag för en allvarlig kritik mot justitieministern betyder inte att vi inte framdeles, när frågan har analyserats ytterligare, kan framföra den typen av kritik. Den friheten förbehåller vi oss. Olle Svensson pläderar för enighet och samförstånd. Det är just den typen av felaktigt samförstånd kring felaktiga frågor som har hämmat möjligheterna att få utredningen av mordet på Olof Palme på rätt spår.
Sedan de under avsnittet Regeringens åtgärder med anledning av mordet på statsminister Olof Palme anmälda talarna nu haft ordet, övergår kammaren till att debattera avsnittet Krigsmaterielexport.

Herr talman! Sverige behöver en kvalificerad inhemsk vapentillverkning. Vi har själva valt alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Vår försvarsmakts behov räcker inte till för att producera vapen i så långa serier att priserna blir rimliga. En viss export måste tillåtas. Många är naturligtvis stolta över att Kockums i Malmö i hård internationell konkurrens har lyckats hävda sig så bra att varvet nu kan sälja ett antal u-båtar, vilket innebär ett genombrott för svenskt teknologiskt kunnande på detta område. En betydande del av debatten om svensk vapenexport har handlat om förre utrikeshandelsminister Mats Hellströms uppträdande. Han har i stor utsträckning sig själv att skylla för att han har blivit ett offer för hyckleriet inom socialdemokratin på denna punkt. För vad är det som har hänt? Vi vet att socialdemokraterna är delade i två läger i frågan om vapenexport. För en export är regeringskretsen, kanslihusgänget och fackföreningsrörelsen. Mot den står kvinnoförbundet, ungdomsförbundet och broderskapsrörelsen. Detta är naturligtvis en stark generalisering, men den saknar därför inte sin riktighet. Mats Hellström var, när han tillträdde som utrikeshandelsminister, i en besvärlig situation. Han hade under en följd av år profilerat sig som en radikal och arg ung socialdemokrat. Detta gällde inte bara vapenexporten — det gällde Östra Timor, det gällde IDB m.m. Han sköt som riksdagsledamot skarpt mot borgerligheten och näringslivet men också mot delar av sitt eget parti. Så hamnade han då i regeringen och insåg snabbt att den radikala profilen inte höll för verklighetens krav. Detta är naturligtvis inte unikt. Han är inte den ende som radikalt har fått lägga om kurs efter statsrådsutnämningen. Men det som ger anledning till kritik är det sätt varpå han gjorde det. I avgörandet mellan sitt eget förflutna och den nya positionens krav, i slitningarna mellan två oförenliga partiuppfattningar, väljer Mats Hellström att sätta sig på två stolar. Han säljer vapen samtidigt som han försöker skylla på tidigare borgerliga regeringar. Han borde ha insett att detta är en omöjlig taktik. Den som försöker sitta på två stolar råkar förr eller senare ut för platt fall till marken. Och då gör det ont. Om Mats Hellström rakryggat hade stått för sina vapenexportbeslut, tagit det fulla ansvaret för dem och inte försökt skylla ifrån sig på någon, hade han klarat sig ganska bra. Det hade visserligen sagts en del elakheter om hur hans tidigare radikalism nu hade ersatts av realism, i sak hade han fått en viss kritik från några, men någon större debatt om honom hade det med all säkerhet inte blivit. Nu valde han den sämsta av två utvägar. Det är därför som alla partier i riksdagen, med olika formuleringar, riktar kritik mot Mats Hellström. Han borde klart och tydligt ha sagt vad han visste redan från början — till riksdagens kammare, till konstitutionsutskottet och inte minst till allmänheten. Försök att vilseleda på det sätt som har skett kan inte accepteras. Vi må tycka vad vi vill om statsråds åsikter och göranden i sak — det är självklart i en demokrati — men vi har rätt att kräva att de ger klara besked och inte försöker undandra sig sitt ansvar. Herr talman! Konstitutionsutskottet har sagt sitt i denna sak. För moderata samlingspartiet har det varit självklart att ta ansvar för de beslut som partiet i olika regeringar har medverkat till om export till bl.a. Indonesien. Det är beslut som omfattas av övriga i de aktuella regeringarna ingående partierna. När dessa nu svävar på målet förtar det i viss mån intrycket av en gemensam strävan efter öppenhet och ansvarstagande. Nu har Mats Hellström inte varit ensam om att vara motsträvig. Det har varit svårt i år att få fram information om alla turer kring svensk vapenexport. Saker har förtigits för konstitutionsutskottet på ett oacceptabelt sätt och med förklaringar som inte verkar trovärdiga. De många versionerna från regeringen under våren om vad man har vetat och inte har vetat om Bofors illegala vidareexport av vapen gör ett bedrövligt intryck. Också här möter vi otydligheter, bortförklaringar och bristande öppenhet. Kritik mot detta har framförts inte bara från borgerligt håll utan även — och inte minst — i den socialdemokratiska pressen. Utskottet måste naturligtvis dra lärdom av detta inför framtiden. Granskningen — och här talar jag självfallet inte bara om vapenexport — måste bli effektivare. I detta sammanhang bör några ord sägas om de anklagelser som har riktats från visst håll om att svenska statsråd har känt till eller t.o.m. medverkat till illegal svensk vapenexport. Något sådant har inte framkommit under utskottets granskning. Några bevis har inte presenterats. De som har framfört dessa anklagelser, och de behöver knappast pekas ut här, bör antingen komma med konkreta bevis eller sluta upp att strö dylika påståenden omkring sig. Att vapenexport har skett på ett otillåtet sätt är en annan sak. Detta är ingenting nytt. Det har med stor säkerhet varit känt åtminstone sedan augusti 1985. Men det är inte detsamma som att svenska statsråd har känt till eller medverkat i denna trafik. Det finns anledning att slå fast att gällande svenska vapenexportregler måste följas. Ett enskilt företag har inte rätt att bryta mot dessa regler och ta lagen i egna händer. Sådant kan måhända ge kortsiktiga ekonomiska vinster för det egna företaget, men man riskerar att tillfoga svenskt näringsliv i övrigt stor skada. Utskottet har diskuterat om inte misstankarna hos regeringen och krigsmaterielinspektionen om att otillbörliga ting förekommit borde ha lett till mer kontroll. Det är lätt att med facit i hand påstå detta. Nu vet vi att man borde ha varit mer misstänksam. Men vi kan också konstatera att noggranna försök gjordes för att ta reda på hur det verkligen förhöll sig. Staffan Burenstam Linder skickade, när han var handelsminister, personer till Bofors för att göra en noggrann kontroll, och han begärde och fick skriftliga försäkringar av Boforsledningen om att allt stod rätt till. Björn Molin såg också till att han fick skriftlig dokumentation på att något otillbörligt inte hade förekommit. Nu vet vi att det i fortsättningen måste förekomma en effektivare kontroll än tidigare. Vi kan dessvärre inte längre lita på att besked som ges utan vidare är korrekta. Det är naturligtvis djupt beklagligt och djupt tragiskt. Vi måste i ett samhälle av svensk typ ändå kunna utgå från att besked som ges från välrenommerade företag faktiskt är korrekta. Samtidigt ser vi med stor sympati på de åtgärder som vidtagits från den nya Boforsledningen för att rensa upp och åstadkomma en anpassning till de regler som har beslutats av regering och riksdag. Herr talman! Frågetecken kvarstår fortfarande när det gäller granskningen av svensk vapenexport. Frågan återkommer med all säkerhet. Nya fakta kommer med all sannolikhet att komma i dagen innan det är dags för konstitutionsutskottet att inleda nästa års granskningsarbete. Det skulle emellertid inte skada om den fortsatta debatten präglades av mindre hyckleri och av mera realism. Sverige behöver en vapenexport, men den måste faktiskt ske i de former som riksdag och regering enat sig om. Varje regering måste ta sitt ansvar och inte skylla ifrån sig. Kritik från utskottet i detta sammanhang kan rimligtvis inte bara läggas till handlingarna. Sker så får man räkna med att kritiken i fortsättningen kan komma att skärpas och preciseras. Detta bör, herr talman, sägas här och nu. Det är naturligtvis inte tillfredsställande att kritiken mot statsrådet Mats Hellström bara läggs till handlingarna utan någon som helst åtgärd.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

Herr talman! Statsrådet Mats Hellström har vilsefört riksdagen och den svenska allmänheten, och det är därför som han kritiseras av hela Sveriges riksdag i dag. Det är en både unik och hård dom som fälls över regeringsledamoten Mats Hellström. Han har inte sanningsenligt och öppet redovisat sina och regeringens beslut. Han har kastat över ansvaret för sina beslut på andra handelsministrar och regeringar, och han har försökt dölja att det är för vapen han givit tillstånd till export till Indonesien. ”Är det vapen du har skickat?” har vi frågat. ”Nej, det gäller följdleveranser,” har han svarat för att få oss att tro att det handlar om reservdelar och ammunition. Sedermera under förra årets granskning fick vi veta att det handlade om nya luftvärnskanoner. ”Nog har väl regeringen beslutat om nya luftvärnskanoner till Indonesien?” har vi frågat. ”Nej, det gäller inga nya vapensystem utan en uppföljning av tidigare åtaganden, bindande åtaganden som går tillbaka till tidigare regeringar,” har vi fått till svar. Under årets granskning har Mats Hellström erkänt att det inte fanns några bindande beslut från tidigare. Vidare har han sagt att han tillåter vapenexport, där han måste fortsätta leveranser enligt kontrakten. Nu har det visat sig att kontrakten har slutits under Mats Hellströms egen tid som utrikeshandelsminister. Det fanns alltså inga gamla kontrakt. Ingvar Carlsson har urskuldat Mats Hellström med att även en minister någon gång kan få undslippa sig ett otydligt uttalande. Javisst, det håller jag med om. Men det är inte detta det varit fråga om. Mats Hellström har under en lång tid ägnat sig åt en systematisk desinformation: i konstitutionsutskottet förra året, i den här kammaren, i artiklar och i uttalanden. Uppenbarligen har Ingvar Carlsson inte hela bilden klar för sig. Jag utgår från att han, när han får ta del av granskningsbetänkandet och dagens debatt, tar sig en ny funderare på vad han skall göra med Mats Hellström. Varför har det då varit så viktigt att nagla fast Mats Hellström? Jo, det handlar ytterst om att ställa krav på våra politiska ledare. Hela vår demokrati vilar på att väljarna i val skall ta ställning till de olika partiernas politiska program men också till hur vi har skött oss. Om vi då konsekvent döljer vad vi gör, kommer ju inte vår demokrati att fungera. Människorna kommer inte att kunna ta ställning på grundval av en öppen och ärlig information. Det är alltså egentligen det som det här i första hand handlar om och inte om vapenexporten som sådan. Det gäller att upprätthålla respekten för demokratin och för politikerna och att inte bidra till ett ökat politikerförakt och till att man inte kan lita på politiker. Det har varit min drivkraft i denna fråga. Vi noterar alla ett minskat intresse och en minskad delaktighet inte minst bland ungdomar för politiskt arbete och för att över huvud taget engagera sig politiskt. För detta har vi ett gemensamt ansvar. Vi skall inte ha politiker som inte vågar stå för sina beslut. Mats Hellström kunde redan 1983 ha sagt nej till export till Indonesien, men då avstod han. Det är hans egen brist på agerande som senare försatt honom i en svår situation, som han inte lyckats bemästra. I syfte att legalisera allt talet om bundenhet har det gjorts olika försök att omtolka riksdagens riktlinjer. Det bedömer jag också som ett mycket allvarligt inslag i denna fråga. I förra årets granskningsdebatt meddelades att Mats Hellström ansåg att exporten av luftvärnskanoner numera skulle anses som en typ av följdleveranser jämställda med leveranser av ammunition och reservdelar. Sedan fortsätter han i årets utfrågning — och det har upprepats flera gånger — att regeringen skall göra en totalbedömning och att det i denna ingår en bedömning i vad mån regeringen är bunden till att ge ett nytt tillstånd, om ett tillstånd har givits vid något tidigare tillfälle. Riksdagens riktlinjer talar om att en totalbedömning skall göras för att bedöma huruvida ett vapen är offensivt eller defensivt, därför att det numera är svårare att enkelt göra en sådan avgränsning. Någon annan totalbedömning finns det inte någon som helst grund för i riktlinjerna. Jag menar att det funnits betydande risker för att dessa tolkningar och försök till efterhandskonstruktioner skulle kunna få konsekvenser för en ändrad praxis i framtiden. Men jag utgår nu från att bara det faktum att vi har haft denna granskning i konstitutionsutskottet har undanröjt risken för en ändrad praxis vad gäller tillämpningen av riktlinjerna för vapenexporten från Sverige. Vapenexporten som sådan har under årets granskningsarbete tilldragit sig en mycket stor uppmärksamhet. Mycket av det som har redovisats under det senaste året har naturligtvis inte alls med det arbete att göra som konstitutionsutskottet har ägnat sig åt. Jag tänker då på den brottsliga verksamhet som har förekommit hos Bofors. Folkpartigruppen i konstitutionsutskottet har gått in i detta granskningsarbete med stort allvar. Vi har inte värjt oss för att plocka fram uppgifter från både den nuvarande regeringens tid och tidigare regeringars tid. Vi har bl.a. gått igenom samtliga regeringsbeslut under ett antal år. Vi har på det sättet kunnat gräva fram en del saker ur protokollen som, när de nu blir offentliga, presenteras som stora nyheter i tidningarna. Det har trots denna noggrannhet ibland varit svårt att få en helt klar och heltäckande bild av vad som har hänt. Ingela Mårtensson kommer senare att redovisa några av de sensationella upptäckter som vi har gjort när vi har grävt i papperen men också ta fram några av de frågor som fortfarande kvarstår, framför allt beträffande granskningen av exporten till Singapore. Det är, fru talman, frågor som vi får återkomma till under nästa års granskning.

Fru talman! Med anledning av de påpekanden om regeringens och regeringskansliets information till utskottet som Bertil Fiskesjö gjorde vid granskningsdebattens inledning skall jag direkt gå in på frågan om vapenexporten till Indonesien. Bertil Fiskesjö återkommer senare till det som vi kan kalla för Singapore-ärendet. Sveriges regler för vapenexport innebär att det råder ett generellt förbud mot export av krigsmateriel. Dispens från förbudet kan beslutas av regeringen i enlighet med av riksdagen fastlagda riktlinjer. Detta gäller inte om ovillkorligt hinder för exporten föreligger. Riktlinjerna innebär i korthet att vid export till länder utanför Norden och neutrala stater i Europa måste från fall till fall bedömas om export bör tillåtas. Som en självklarhet utgår vi då från att gällande regler följs. Från centerpartiets sida har vi genom riksstämmobeslut skärpt kritiken mot vapenexporten, bl.a. när det gäller Indonesien. Situationen är därvid förändrad i förhållande till förra årets granskning.

Centerpartiet har som framgår av utskottets redovisning avstyrkt fortsatt vapenexport till Indonesien. Statsrådet Mats Hellström har också bekräftat detta inför utskottet och redovisat på vilket sätt detta framförts, bl.a. i den rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor. För att det inte skall råda några missförstånd på denna punkt har Bertil Fiskesjö och jag fogat reservation 4 till betänkandet, vilken jag, fru talman, yrkar bifall till. Reservation 6 från folkpartiet och centerpartiet handlar om regeringens motivering för fortsatt export till Indonesien och statsrådet Hellströms uttalande i samband med exportfrågorna. Jag hänvisar till den utförliga reservationen, men jag vill knyta ytterligare några kommentarer till detta. I opposition var socialdemokraterna i allmänhet och Mats Hellström i synnerhet kritiska mot beslut av tidigare regeringar att godkänna vapenexport till Indonesien. Mats Hellström har hittills försvarat sig med att regeringen skulle vara bunden av tidigare åtaganden. Regeringen skulle inte godta nya leveranser men fullfölja s.k. följdleveranser. Fortfarande vill inte Mats Hellström eller socialdemokraterna godta att det finns en inkonsekvens i detta resonemang. Om regeringen bedömer situationen som så allvarlig att nya åtaganden inte bör tillåtas nu bör det också gälla alla åtaganden. Man kan inte separera ut vissa och säga att vi kan godta dem. Inför utskottet har det i vår klarlagts att det inte finns några bindningar som regeringen varit tvungen att följa. Tillförordnade krigsmaterielinspektören Jörgen Holgersson har uttalat att det inte fanns några juridiska bindningar. Mats Hellström har erkänt samma sak och sagt att varje regering skall ta ansvar för sina beslut. Han försökte då att veckla in sig i en ny förklaring och tala om politiska bindningar, följdleveranser och leveranser som ingår i ett vapensystem. Sett i ljuset av Mats Hellströms uttalande tidigare är det närmast skrattretande att höra med vilken frenesi han försvarar att vapenexporten måste fortsätta för att Sverige skall vara en trovärdig vapenleverantör. Det är alltså detta som nu är det viktiga, inte bedömningen av situationen. Sverige skall vara en trovärdig vapenleverantör. Påståendet att de senaste leveranserna till Indonesien ingår i ett vapensystem har spelat en viss roll. Med viss envishet har jag frågat de tidigare handelsministrarna Burenstam Linder, Cars och Molin om det under deras tid i regeringen gjordes några framställningar som förde fram till inledande leveranser i ett framtida vapensystem. Alla tre har förnekat detta, eftersom det inte har varit aktuellt. Vi har inte några andra handlingar som tyder på detta. Dessa handelsministrar har också konstaterat att varje regering har att ta ansvar för sina beslut. Statsrådet Hellström har nu inför utskottet erkänt att det är regeringen som får ta ansvaret för bedömningen och för sina beslut. Mats Hellström har dock inte givit denna tolkning till känna tidigare. Han har försökt att vilseleda, lura och ljuga för kammaren. Det är detta som nu samtliga partier i konstitutionsutskottet kritiserar och uttalar på ett eller annat sätt. Konsekvenserna av konstitutionsutskottets uttalande väntar vi nu på. Vi får se om vi får något uttalande från Olle Svensson om hur han tolkar detta uttalande. Det som Bertil Fiskesjö redan har påpekat och som vi med spänning ser fram emot är om socialdemokraterna skall leva upp till den praxis som Hans Gustafsson var beredd att införa när socialdemokraterna satt i opposition. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 6.

Fru talman! Den svenska vapenexporten har länge varit omstridd. Från vpk har vi ofta funnit anledning att i riksdagen påtala företeelser som vi ansett strida mot reglerna för svensk export. Vi har också tidigare haft frågor om vapenexport uppe till granskning i konstitutionsutskottet. Det är dock först i år som frågorna fått genomslagskraft och stor uppmärksamhet. Nu är det också en sällsynt härva som varit föremål för granskning. Det gäller direkt vapensmuggling, vidareexport av vapen från ett land till ett annat land, export till länder som deltar i blodiga krigshandlingar osv. Jag har redan i den inledande debattomgången berört vissa frågor, och jag skall i detta inlägg ytterligare uppehålla mig vid de frågor som stått till granskning. I en riksdagsdebatt den 9 mars 1979 riktade Mats Hellström skarp kritik mot dåvarande borgerliga regerings vapenexport till Indonesien.

Samme Mats Hellström beviljade i egenskap av utrikeshandelsminister tillstånd för vapenexport till Indonesien. För detta vill vpk att han kritiseras. Denna export är lika förkastlig nu som då Hellström kritiserade den. Både den nuvarande regeringen och tidigare regeringar bär ansvar för att svenska vapen sålts till Indonesien, trots landets deltagande i ett blodigt krig i Östra Timor. I stället för att stoppa exporten till Indonesien beslutade den socialdemokratiska regeringen om fortsatt export. Kanske det var skamkänslan över sitt handlande som fick Hellström att söka bortförklara sitt beslut med påståendet att han varit bunden av tidigare borgerliga regeringars beslut. För detta handlingssätt riktas kritik mot honom. Han borde ha redovisat motiven med större tydlighet, skriver utskottsmajoriteten bestående av socialdemokrater och moderater. Det är väl det minsta man kan säga, när Hellström sökt vilseleda både riksdagen och allmänheten. Det finns skarpare kritik i reservationer, och den är befogad. I reservation 5 vill vi från vpk slå fast att krigsmaterielexporten till Indonesien strider mot gällande bestämmelser. Vi vidgar alltså kritiken utöver den som gäller Hellströms uttalanden. När det gäller krigsmaterielexporten till Singapore anförde vpk i en reservation redan till förra årets granskningsbetänkande att regeringen inte borde ha återupptagit exporten mot bakgrund av vad som var känt om vidareexport. Då blev det inte någon större uppmärksamhet åt frågan. Det behövdes en intensiv upplysningsverksamhet och nya avslöjanden för att debatten skulle få fart. : Vi menar att omfattningen av vapenexporten till Singapore och en rad andra signaler borde ha lett till kritisk prövning av frågan. ”Med facit i hand kan det hävdas att regeringarna på ett tidigare stadium bort misstänka att allt inte stod rätt till.” Så skriver nu utskottsmajoriteten. Men samtidigt gör man bedömningen att den svenska exporten till Singapore inte varit av sådan omfattning att den behövt väcka misstankar om vidareexport. Det är faktiskt inte bara ”med facit i hand” man kan hävda att ingripanden borde ha gjorts tidigare. Både omfattningen av exporten till Singapore och en rad andra signaler borde ha väckt misstankar. I denna fråga har man svårt att befria sig från känslan att det gemensamma ansvaret hos tidigare och nuvarande regeringspartier verkat återhållande på kritiken. Nog borde det finnas anledning att se mer kritiskt på vad som har hänt än vad utskottsmajoriteten förmår. I vpk-reservationen nr 8 kritiseras omständigheterna kring krigsmaterielexporten till Singapore. Sammanfattningsvis vill jag, fru talman, säga att de många märkliga turer som blottats rörande den svenska krigsmaterielexporten har väckt kritik och vaksamhet i vårt land. Kravet att alla papper skall fram på bordet är fortfarande aktuellt. Ständigt nya uppgifter kommer fram och visar att ännu återstår många oklarheter. Bestämmelserna och deras efterlevnad måste skärpas — det är en slutsats som kan dras av dessa affärer.

Fru talman! Avsnittet om vapenexporten upptar det största utrymmet i granskningsbetänkandet. Det är inte första gången regeringens befattning med export av krigsmateriel tagits upp till granskning. Det skedde vid ett enstaka tillfälle under 1960-talet och ett flertal gånger under 1970-talet. I år är materialet dock långt mer omfattande än tidigare. Jag vill tillägga att vi iakttagit en unik öppenhet från utskottets sida i redovisningen av vapenhandeln. Samtidigt har det förelegat vissa svårigheter att skapa klarhet på grund av den förundersökning mot misstänkta Boforsdirektörer som ännu inte blivit färdig. Utskottet har måst hålla en rågång mot denna förundersökning av rättssäkerhetsskäl. Vi kräver att regeringen inte blandar sig i myndighetsutövning mot enskild. Då måste vi själva noga tillgodose kravet på enskilda människors rätt att få sin sak rättsligt prövad, innan de fälls eller frias. Jag noterar att vi blivit ense om våra skrivningar om Singapore med undantag för vpk, som redovisar egen kritik. Övriga partier står bakom redovisade iakttagelser, som delvis är kritiska. Viktigast är att vi inte funnit att någon regering, enligt den dokumentation vi sett, känt till den vapensmuggling som Bofors koncernledning medgivit har förekommit. Min partikollega Kurt Ove Johansson kommer senare att kommentera det avsnitt av vår granskning som gäller vapenhandeln med Singapore och vår bedömning av olika regeringars sätt att reagera på rykten och informationer om olaga vapensmuggling. Så till den diskussion som har förts om huruvida det funnits någon återkoppling mellan beslut om leveranser av Boforskanoner till Indonesien under den socialdemokratiska regeringens tid och de utförseltillstånd som de borgerliga regeringarna beviljade för bestyckning av patrullbåtar med sådana kanoner. Den fråga som Birgit Friggebo ville ha belyst i fjol gällde bl.a. på vilka grunder regeringen i februari 1986 sade ja till vapenleveranser efter att året förut ha sagt nej. I år är hon dock måttligt intresserad av att få frågan belyst. För att få en rättvisande bild av den socialdemokratiska regeringens handläggning måste dess befattning med beslut om vapenexport till Indonesien närmare redovisas, eftersom förhållandena i mycket ringa utsträckning belysts i debatten och i referaten av utskottets skrivning, som enligt min mening ger mycket klargörande besked på den här punkten. Så här har det gått till. Den bedömning som regeringen gjorde i mitten av 80-talet av situationen på Östra Timor var att spänningen väsentligen lättat jämfört med förhållandena på 70-talet. Utifrån denna bedömning förelåg inte något hinder för svensk export av vapen till Indonesien. Det förhållandet att riktlinjerna tillåter export ger å andra sidan inte något land en automatisk rätt att köpa svenska vapen. Den socialdemokratiska regeringen kom för sin del fram till att man, trots att riktlinjerna medgav export, skulle vara mycket restriktiv och säga nej till utförsel av nya vapensystem. Det är utifrån denna policy från den socialdemokratiska regeringens sida man får se de skiljaktiga besluten 1985 och 1986. Det har framkommit under granskningen att Bofors AB:s begäran 1985 att få exportera ytterligare luftvärnskanoner avslogs, i linje med den restriktiva politik som fördes. Bolaget återkom sedan med en detaljerad beskrivning av hur leveranserna hängde samman med den export av luftvärnsmateriel som tillåtits under tidigare regeringar. Regeringen lät också försvarets materielverk genom en expert kontrollera om ett sådant samband förelåg. Detta bekräftades av utredningen. Inte heller den parlamentariska nämnden hade någon erinran mot att vapenutförseln godkändes. Så blev också regeringens beslut. Utskottet har efter sin granskning påpekat att statsrådet Mats Hellström redan från början med större tydlighet borde ha redovisat att sådana former av bindningar inte förelåg att regeringen var tvingad att säga ja till vapenleveranserna. Därmed är inte sagt att någon återkoppling till tidigare beslut inte förelegat. I själva verket var påvisat samband med tidigare leveranser orsaken till att regeringen beslutade sig för att trots en restriktiv linje för vapenförsäljning till Indonesien acceptera utförsel av kanoner för bestyckning av patrullbåtarna. Jag har inte sagt detta för att bagatellisera utskottets majoritetsuttalande. Det är, som jag sade redan under inledningsrundan, utomordentligt viktigt att utskottet genom konstruktiva påpekanden vårdar sig om en så god handläggning av regeringsärendena som möjligt, och däri ingår tydlig motivering för fattade beslut. Jag tycker faktiskt att regeringen har reagerat rätt på våra uttalanden. Mats Hellström själv har sagt att han tagit kritiken till sig och att den kommer att påverka honom i det fortsatta arbetet. Jag tycker att det är en rimlig konsekvens av vår granskning, som mindre går ut på att hitta syndabockar i det förflutna än att verka för en förbättring av regeringsarbetets kvalitet i framtiden. Därmed har jag också svarat på Bertil Fiskesjös tidigare fråga. Nu säger Birgit Friggebo i sitt debattinlägg och även vid den presskonferens vi hade då betänkandet presenterades att för henne är huvudsaken politikernas trovärdighet.

I reservation 3 till det i dag behandlade betänkandet vägrar Birgit Friggebo och Ingela Mårtensson att instämma i utskottsmajoritetens uttalande att vid en sammanvägning av samtliga omständigheter kan regeringsbeslutet i februari 1986 inte anses stå i strid med riktlinjerna för vapenförsäljningen. Kritiken i reservationen riktar sig bl.a. mot att det i underlaget för granskningen inte har funnits utrikespolitiska bedömningar och en mer omfattande genomlysning av situationen i Indonesien. Centerkollegerna Bengt Kindbom och Bertil Fiskesjö spär på med klarspråk och säger att ”de fortgående striderna på Östra Timor borde ha lett till att ytterligare tillstånd till vapenexport till Indonesien inte hade beviljats”. Så står det ordagrant i reservation 4.

Inte heller Bertil Fiskesjö eller Bengt Kindbom opponerade sig vid den tidpunkten mot vapenförsäljningen. Men nu höjer de pekpinnarna. Jag vill hänvisa tills. 42 och 43i betänkandet, där vi varit mycket utförliga och där det finns en uppräkning av alla vapen som såldes till Indonesien bl.a. under de borgerliga åren. Dit hörde utförsel av Bofors marinluftvärnssystem vid fyra tillfällen medan Birgit Friggebo satt i regeringen.

Men i dag — när vi i stället har en socialdemokratisk regering - ifrågasätter hon underlaget för den socialdemokratiska regeringens beslut. Sådant kallar jag dubbelmoral och att inte se bjälken i sitt eget öga för grandet i sin broders. Birgit Friggebos drivkraft har varit att man måste kunna lita på politiker. Då bör vi väl kunna föra in kritiska synpunkter även utifrån, och jag vill göra det i samband med den här debatten. Jag har nämligen kritiska synpunkter som innebär en bedömning av folkpartiets och centerpartiets moraliska hållning i reservationerna 3 och 4. Jag citerar ur Svenska Dagbladets ledare den 8 maj: ”Själv går det bra att exportera vapen men när en annan regering säljer motsvarande krigsmateriel till samma land slås det på indignationstrumman. Så läggs grunden för nya turer med hyckleri, mummel och tvetydiga besked samt allmän politisk hållningslöshet.” Visst kan man välkomna en moralisk debatt i de här frågorna, men man bör akta sig för att kasta sten när man sitter i glashus.

Fru talman! Jag begärde replik när Olle Svensson apostroferade mig med anledning av de inledande frågor som jag ställt i den tidigare debattomgången om konsekvenserna av det beslut som riksdagen kommer att fatta i dag. Jag noterar att Olle Svensson med darr på rösten talar om moral. Det skall man naturligtvis göra. Vad gäller vår moral i vapenexportfrågan är det helt enkelt så att vi har gått igenom de här frågorna och på några punkter ändrat ståndpunkt. Det har vi redovisat öppet, och vi hart.o.m. stämmobeslut i de frågor som Bengt Kindbom och jag har drivit här i kammaren. Det må vara tillåtet för ett politiskt parti att dra lärdom av verkligheten. Vad det nu är fråga om och som jag vill ta upp i min replik är hur Olle Svensson menar att man skall tolka den ståndpunkt som socialdemokraterna intog 1981 beträffande resultatet av konstitutionsutskottets granskning. Då var ni — och det var ett pärlband av sådana inlägg i debattenbenhårda gentemot tidigare borgerliga statsråd och sade: De duger inte i någon ny regering om de får en anmärkning av riksdagen i sådana här ärenden. Det gällde frågor av mycket mer bagatellartat slag än de frågor vi nu diskuterar. Ni uttalade detta före omröstningarna — de gick ju er emot, till er överraskning. Men nu säger plötsligt Olle Svensson att vi inte skall leta efter syndabockar i det förflutna. Det, Olle Svensson, vill jag verkligen kalla för dubbelmoral.

Fru talman! Olle Svensson upprepar vad Anders Björck tidigare anförde, nämligen att det saknas belägg för att statsråd har medverkat i de olagliga vapenaffärerna. Men är det en tillräcklig tröst? Måste man inte ställa frågan: Vad borde regeringar och statsråd ha förstått? Vi granskar ju också handläggningen av regeringsärendena. Borde man ändå inte på ett tidigare stadium ha förstått av alla de signaler som gavs att det var någonting som inte stämde? Borde man inte ha prövat om exporten till Singapore stod i rimlig proportion till landets behov? Jag tycker alltså inte att man kan trösta sig med att det inte finns belägg för att något statsråd direkt har medverkat. Ansvaret kan gälla också hur man har kontrollerat det hela. Olle Svensson sade vidare att spänningen har lättat i Östra Timor. Ja, vi har hört den uppgiften flera gånger. Jag måste fråga mig: Kan det bero på det som Mats Hellström uttryckte farhågor om i det inlägg från 1979 som jag refererade? Han sade då: Vi får se den svenska vapenexporten till Indonesien som en export som direkt och snabbt hjälper Indonesien att föra sitt fruktansvärda krig i Östtimor. Om landet effektivt utnyttjar vapnen för att slå ner ett folkligt motstånd skall det tydligen belönas med nya vapenleveranser. Det är konsekvensen av denna attityd.

Fru talman! Olle Svensson upprepade vad som står i utskottstexten om prövningen av vapenexporten till Indonesien. Här har vi olika uppfattningar. Det finns anledning att klara ut detta, eftersom jag tycker att Olle Svensson litet orättvist gick förbi de förändringar som har skett, i varje fall i fråga om centerpartiets inställning. Han pekade på att parlamentariska nämnden inte hade någonting att erinra mot exportbeslutet 1986. Representanten från centerpartiet var inte närvarande vid det aktuella tillfället, men det har i olika sammanhang bekräftats att Karin Söder som partiledare har redovisat centerstämmans inställning till Mats Hellström. Efter utfrågningen i utskottet borde det inte råda några delade meningar om detta. Olle Svensson citerade tidningsledare, och jag vill peka på att andra tidningsledare uppmärksammat skillnaden mellan folkpartiets och centerns reservationer på den här punkten. Jag behöver inte gå in på dessa skillnader, eftersom reservationerna talar för sig själva. Men skillnaderna är konsekvenser av de stämmobeslut som har fattats. Det talades också om att det inte höjts något pekfinger tidigare. Jag erkänner ju villigt att partiet nu har klarare lagt fast sin inställning beträffande vapenexporten. Men nog har vi höjt pekfingret tidigare, Olle Svensson. Sven-Erik Nordin, som råkar vara närvarande i kammaren men som inte kan delta i debatten, har varit med i tidigare debatter i samband med granskningsbetänkanden. När det endast fanns riktlinjer för vapenexporten, diskuterade han huruvida det handlade om defensiva vapen eller inte och var i den kategorin luftvärnskanonerna skulle placeras in. Sven-Erik Nordin drog också konsekvenserna av detta. Han konstaterade att det inte räckte med riktlinjer och motionerade om en utredning av frågan om lagstiftning, frågan om huruvida utbildning skulle ingå, osv. Detta har gett effekt. Vi fick utredningen, och vi fick beslutet om lagstiftning. Efter ytterligare påtryckningar från centerpartiets sida har vi dessutom fått en rådgivande nämnd i krigsmaterielexportfrågor. Visst har vi höjt pekfingret tidigare, Olle Svensson. Och visst försöker vi driva en konsekvent linje i den här frågan.

Fru talman! Olle Svensson har lärt sig § 1a i handbok för hur man skall föra debatter, där det står: Anfall är bästa försvar och Försök att hitta på något annat att diskutera än det som frågan gäller. Vi har i utskottet under arbetets gång kunnat konstatera att framför allt vpk och sedermera även centerpartiet har tyckt att det varit viktigt att ta ställning till frågan om huruvida det var lämpligt att skicka i väg vapen till Indonesien eller inte. Vpk och centerpartiet har också reserverat sig och sagt att exporten strider mot riktlinjerna. Socialdemokrater och moderater har varit än mer angelägna om att vi skulle ta ställning till om det var lämpligt att skicka i väg vapnen eller inte. De kommer fram till att exporten inte strider mot riktlinjerna. Men detta är också det enda de konstaterar. De tar inte ställning till om det var lämpligt att ändå skicka i väg vapnen, vilket ju är ett annat beslut. Det finns många länder där man säger att en export inte strider mot riktlinjerna men där regeringen ändå säger att det inte är lämpligt att exportera. Det är jag som har anmält den här frågan för granskning i konstitutionsutskottet. Bakgrunden var Mats Hellströms många uttalanden om att han var bunden, att han egentligen inte själv hade fattat beslut och liknande. Jag har aldrig krävt att hela riksdagen och konstitutionsutskottet skall behöva sätta sig ned och göra en granskning av huruvida exporten stämmer med riktlinjerna eller inte och huruvida det var lämpligt att skicka i väg vapnen. Jag har aldrig krävt någonting sådant. Nu kastar Olle Svensson detta tillbaka till mig och påstår att jag har ändrat ståndpunkt och annat sådant. Självfallet inte! Jag har många gånger sagt att jag har suttit i en regering som har fattat kollektiva beslut om att skicka i väg vapen till Indonesien. Det är ingen hemlighet. Det finns ingen anledning att dölja detta. Men det behöver ju inte leda till att hela riksdagen skall tvingas göra en lämplighetsbedömning när det gäller den här vapenexporten. Och ingen från UD har inför utskottet redovisat de utrikespolitiska bedömningarna. Tvärtom råder det ju stor oklarhet om UD:s agerande när UD först sade nej beträffande luftvärnskanonerna på sommaren 1985 och sedan plötsligt sade ja i februari 1986. Jag har alltså faktiskt ingen anledning att rodna, även om jag ibland brukar kunna göra det. Olle Svensson säger att regeringen har gjort bedömningen att situationen i Östra Timor förbättrats och att regeringen därför tog ställning för den här vapenexporten. Javisst! Men varför gick inte Mats Hellström ut och talade om detta och tog ansvar för den bedömningen. Han hade full frihet att säga nej, och han kunde säga ja. Men han sade bara ja, och sedan försökte han kasta över hela skulden på andra människor och påstå att han egentligen inte hade fattat beslutet själv. Det är för detta som det finns anledning att kritisera Mats Hellström.

Fru talman! Bertil Fiskesjö tar upp frågan om vad som hände i riksdagsdebatten om Telubaffären. Jag vill svara: Leta i alla mina anföranden i den debatten, och Bertil Fiskesjö skall inte finna en enda formulering, där jag har sagt att Karin Söder inte bör ingå i regeringen därför att hon blivit kritiserad av konstitutionsutskottet. Jag var tvärtom mycket förvånad, när det uttalandet kom från Hans Gustafsson. Jag delar inte den åsikten — det vill jag klart deklarera. Däremot vill jag fråga: Vill Bertil Fiskesjö bekräfta den ståndpunkt som Bertil Fiskesjö intog i den debatten, att kritiska uttalanden av konstitutions utskottet som godkänts av riksdagen inte leder till något annat än att betänkandet läggs till handlingarna? Jag uppfattade det som en nonchalant attityd till konstitutionsutskottets behandling av ärenden. Detta ingick också rätt mycket i den debatt som fördes. Jag tycker att följden av den här granskningen har varit bra. Statsrådet tar åt sig det påpekande vi har gjort, och han kommer att anpassa sig efter det. Det blir alltså ett förbättrat regeringsarbete till följd av vårt granskningsarbete. Sedan till Birgit Friggebo. Jag var mycket noga med att ange på vilka grunder jag för den här debatten. Precis som Birgit Friggebo sade i sitt inledningsanförande är det litet känsligt att föra debatter om hur olika personer agerar. Jag hänvisade till Birgit Friggebos reservation 3, där hon säger: ”Frågan om lämpligheten av att bevilja exporttillstånd till Indonesien är viktig. Det har dock för utskottets del inte funnits anledning att göra en bedömning i den frågan. Syftet med anmälan var en annan. Om utskottet velat vidga granskningen, borde underlaget för granskningen bl.a. kompletterats med utrikespolitiska bedömningar och en mer omfattande genomlysning av situationen i Indonesien.” Jag sade att när den socialdemokratiska regeringen beviljar utförsel av kanoner till patrullbåtar, då vill folkpartiet ha en närmare granskning av underlaget för beslutet. När Birgit Friggebo medverkade till detsamma, tycktes hon inte anse att det behövdes några närmare utrikespolitiska bedömningar. Det var det jag tyckte var dubbelmoral. Det var på de grunderna jag kritiserade Birgit Friggebo för dubbelmoral.
Fru talman! År 1981 var det på det sättet att vi hade avslutat den egentliga granskningsdebatten och gått igenom ärende efter ärende. Olle Svensson hade varit socialdemokraternas främste talesman i den då stora affären, den s.k. Telubaffären, och han hade gått mycket hårt fram. När debatten var slut begärde den socialdemokratiske gruppledaren Hans Gustafsson ordet i kammaren och gjorde en deklaration, som uppenbarligen måste ha gjorts på hela riksdagsgruppens vägnar. Han hade ju ingen direkt anledning att över huvud taget gå in i debatten; det uppfattades också så av alla. Hans Gustafsson gjorde alltså dessa mycket skarpa, säkra, klara uttalanden att ingen person som drabbats av riksdagens kritik i ett granskningsärende är värdig att ingå i en regering. Detta upprepade han flera gånger. I debatten deltog Daniel Tarschys och jag och vidare Hilding Johansson, som då var utskottets vice ordförande. Hilding Johansson stöttade helhjärtat Hans Gustafssons uppfattning i den här frågan. Två mycket representativa företrädare för den socialdemokratiska gruppen slog alltså fast vilken partilinjen var i denna fråga — det är otvetydigt. Nu har Olle Svensson svängt: Man skall mäta med olika mått. Borgerliga syndare är stora syndare. Socialdemokratiska syndare är små syndare. Det är den slutsats man får dra av Olle Svenssons inlägg här. Sedan då till mitt påpekande att det som kommer att hända är att utskottets betänkande läggs till handlingarna. Det var ett uttalande som kom i anslutning till att jag, visserligen fruktlöst, försökte förklara för Hans Gustafsson vad som är skillnaden mellan användningen av misstroendeförklaringsinstitutet och KU:s granskning. Det var då jag sade att resultatet av granskningen formellt blir att utskottets betänkande läggs till handlingarna med de uttalanden som utskottet har gjort. Så är det ju! Så var det då, 1981, och så kommer det att bli i dag. Man får således, Olle Svensson, skilja på saker och ting, även om det kan vara smärtsamt ibland.
Fru talman! Olle Svensson återkom inte till det uttalande som han tidigare gjorde om centerns ställningstagande i reservation 4. Jag vill bara peka på att eftersom utskottet i sin helhet har gjort en bedömning av frågan om tillåtligheten av export till Indonesien, så har vi mot bakgrund av det fattade stämmobeslutet varit tvungna att reservera oss med den motivering som vi har anfört i reservationen. Jag tycker att det är bra att Olle Svensson inte förde det resonemang vidare som han var inne på i sitt huvudanförande.
Fru talman! Nu börjar verkligen Olle Svensson prata dumheter. Hela hans angrepp mot mig faller platt till marken. Vad han säger är att när jag deltog i en regering som fattade ett kollektivt beslut om att skicka vapen till Indonesien, så förekom det inte något yttrande från eller någon kommunikation med utrikesdepartementet. Vad i all sin dar vet Olle Svensson om det? Inte ett enda dugg! Och ändå drar han sådana slutsatser för att försöka komma ifrån hela frågan om nuvarande statsråds krumbukter. Vad jag har velat peka på är att om konstitutionsutskottets ledamöter självständigt skall göra en bedömning av huruvida det strider mot riktlinjerna eller inte att skicka vapen till Indonesien, så bör de ta in allt underlag som behövs för att göra en sådan bedömning, inkl. synpunkter när det gäller utrikespolitik och säkerhetspolitik. Det har inte varit något folk från utrikesdepartementet hos konstitutionsutskottet. Det hindrar ju inte att individer i konstitutionsutskottet ändå kan ha kunskaper sedan tidigare, så att de kan göra den här bedömningen. Men jag är faktiskt inte särskilt övertygad om att det gäller alla. Då har alltså socialdemokrater och moderater dragit slutsatsen att en sådan vapenexport inte strider mot riktlinjerna. Men man har inte fullföljt och sagt att det dessutom var lämpligt av Mats Hellström att skicka iväg vapnen. Han har ju haft full chans att säga nej. Han avstod från det. Det är inte heller det som vi granskar och kritiserar i dag, utan att han sade ja, gjorde en lämplighetsprövning och sedan försökte skjuta skulden på alla andra än sig själv.
Fru talman! Jag vill hänvisa till mitt tidigare anförande när det gäller kritiken mot Mats Hellström — vad den innebar, på vilka grunder påpekandet kom att han borde ha uttryckt sig tydligare. Jag har ingenting utöver detta att säga i den frågan. Till Bertil Fiskesjö vill jag säga att han citerade mig fel. Jag sade att jag inte anser att det finns ett sådant samband att det, när en majoritetsanmärkning riktas mot regeringen eller ett enskilt statsråd — det kan ju ske ett tjugotal eller trettiotal gånger —, skulle finnas en automatik att vederbörande omedelbart måste avgå. Det är helt orimligt — så kan det inte vara. Det är felaktigt att anse att det skall finnas någon sådan automatik. Jag gläder mig åt att regeringen tagit åt sig de påpekanden som konstitutionsutskottet har gjort. Det tycker jag är ett gott resultat, en bra konsekvens av granskningen i dessa frågor.

Fru talman! ”Med facit i hand kan det hävdas att regeringarna på ett tidigare stadium bort misstänka att allt inte stod rätt till.” Så säger utskottet i betänkandet och syftar på vapenexporten till Singapore. Egentligen har vi inte facit i hand. Det återstår många frågetecken i detta ärende. Frågetecknen har hopat sig under ärendets gång. Trots att vi som ledamöter har ställt en mängd frågor, kvarstår många oklarheter. Mitt anförande kommer att handla om oklarheter och motsägande uppgifter. Republiken Singapore består — som väl de flesta svenskar vet vid det här laget — av en huvudö med samma namn och ett antal små öar. Huvudön är mindre än halva Öland. Sammanlagt finns 2,5 miljoner människor på dessa öar. Detta lilla land har köpt en otrolig mängd vapen från Sverige de senaste åtta åren. Visserligen har man ett strategiskt läge i Malackasundet, men ändå. Jag har genom att titta i militära uppslagsverk försökt skaffa mig en uppfattning om Singapores försvar. Enligt Marinkalendern 1986 levererades under åren 1978-1986 inga fartyg till Singapores flotta som bestyckas med 40 mm eller 57 mm luftvärnskanoner, dvs. den typ av kanoner som tillverkas av Bofors. Trots det köpte Singapore 59 stycken 40 mm kanoner och tolv stycken 57 mm kanoner avsedda för sjövärn av Bofors. Nu påstås att man rustar gamla båtar med nya kanoner. Det kan i så fall röra sig om högst fem Boforskanoner. Det kan man också läsa sig till i uppslagsverk. Sedan 1979 har det sålts 714 Robot 70 till Singapore. Enligt Military Balance, ett annat uppslagsverk, fanns i Singapore 1986 endast en skvadron utrustad med Robot 70. Den tredje typen av vapen som borde finnas i enorma mängder i Singapore är granatgeväret Carl-Gustaf. Hur kan man annars förklara att det sålts ammunition och reservdelar för 336 milj.kr. under åren 1983-1986? I utskottets redovisning anges att det har exporterats luftvärnspjäser och robotar till Singapore, men det står ingenting om att man också har sålt fälthaubitser. Vid utfrågningar har företrädare för regeringen ansett att all denna export av svenska vapen, som trots allt utgör nischer i ett försvar, är rimlig. Vi i folkpartiet delar inte den uppfattningen. F.d. Boforsingenjören Ingvar Bratt är en man som jag beundrar för hans civilkurage — något som kanske fler personer borde ha i detta sammanhang. Han gjorde det möjligt för Svenska fredsoch skiljedomsföreningen att polisanmäla Bofors för vapensmuggling. Länsåklagare Age meddelade sommaren 1985 att Robot 70 fanns i Dubai och Bahrain samt att de kommit dit via Singapore. Då lät Mats Hellström meddela att exportärenden till Singapore tills vidare lagts på is i väntan på det slutgiltiga utredningsresultatet. Detta meddelande kom via TT den 21 augusti. Redan tre veckor senare, den 12 september, ger regeringen FFV tillstånd att exportera en mängd komponenter till granatgeväret Carl-Gustaf. Jörgen Holgersson bekräftade också denna uppgift vid en utfrågning och sade: ”Man kan säga att dessa beslut fattades som ett preludium till Åströms resa. Det var ett sätt att från svensk sida visa god vilja, eller hur vi skall uttrycka det.” Under hela denna tid gav Mats Hellström sken av att vapenexport till Singapore över huvud taget inte tilläts. Vid årets utfrågning av Mats Hellström undrade jag över denna stora mängd vapen och ammunition som exporterades just 1985 trots detta stopp, och jag frågade om dessa stora leveranser skedde före eller efter stoppet. Statsrådet svarade då: ”Det kan i varje fall inte ha kommit under stoppet.” Därefter förklarade Mats Hellström att den stora ökning jag talade om gällde ammunition till granatgeväret Carl-Gustaf som levererades via FFV. Det gällde alltså de tillstånd som gavs i september. Men vi i utskottet hade då inte detta klart för OSS. Den 18 september åkte Sverker Åström på regeringens uppdrag till Singapore för att redovisa våra regler för vapenexport och för att — som han uttryckte det — ”konstatera att man i Singapore hade en korrekt uppfattning om de principer som styr den svenska krigsmaterielexporten”. Den 10 oktober meddelade Mats Hellström i en frågestund i riksdagen att regeringen skärpt kontrollen vid Bofors och att man åter kunde behandla ansökningar. Nu talas om att man uppskjutit ”behandlingen av exportansökningar med anknytning till den pågående förundersökningen”. Knappt två månader tidigare hade man pratat om all vapenexport. Sedan gör statsrådet ett stort nummer av att den parlamentariska nämnden för krigsmaterielexport hade fått läsa frågesvaret dagen innan och inte protesterat mot att exporten återupptagits. — Men då hade man ju redan brutit stoppet genom att ge tillstånd till FFV i september! Det sades det ingenting om. När jag bad att få redovisat vilken export som tillåtits före resp. efter stoppet stämde inte de summor som jag fick med dem vi tidigare fått i utskottet. Det visade sig att UD hade utelämnat statistik över FFV:s export. Det var på det viset vi fick klart för oss att tillstånd getts under det s.k. stoppet. Detta är exempel på hur svårt det har varit för oss ledamöter att få klara besked. När det gäller motiveringen av återupptagandet av exporten gjorde Mats Hellström också ett stort nummer av att kontrollen vid Bofors hade skärpts. Ett unikt kontrollsystem hade införts. I lördagens DN kunde vi läsa att någon polisiär personal aldrig utplacerats på Bofors. En annan sak som fortfarande är mycket oklar gäller distinktionen mellan reservdelar och komponenter. När det gäller luftvärnskanoner anges att i statistiken för ammunition och reservdelar ingår också komponenter för licenstillverkning. När det gäller Robot 70 talar man bara om reservdelar. Man kan från UD:s sida inte uttala sig om huruvida det också ingår komponenter för licenstillverkning. Strax innan reglerna för licenstillverkning ändrades, så att avtalet numera även innehåller förbud mot vidareexport, skrev Bofors avtal med Singapore om licenstillverkning av Robot 70. Vid förra årets granskning svarade Mats Hellström på frågan om licenstillverkning av Robot 70 i Singapore: ”Bofors har bestämt tillbakavisat att det skulle förekomma någon licenstillverkning av Robot 70 eller delar av den i Singapore”. Efter 1983 har inga robotar exporterats till Singapore, utan enbart delar. Men hur dessa delar har använts är oklart. Veckan före påsk var jag i Algeriet och sammanträffade då med vår ambassadör där, Jean-Christophe Öberg. Vi kom att tala om svensk vapenexport. Han uttryckte då sin förvåning över att man i Sverige inte kunnat ana att det förekommit vapensmuggling. Han berättade att när han var ambassadör i Bangkok fick han en förfrågan från en representant från Thailand varför man inte kunde få köpa vapen direkt från Sverige, utan måste gå via Singapore och betala ett 15 90 högre pris. Ambassadör Öberg tyckte att detta var uppseendeväckande uppgifter och rapporterade till departementet. När jag kom tillbaka till riksdagen meddelade jag detta i utskottet och bad att få fram rapporten. Det visade sig också att det fanns en sådan rapport som hade skickats i december 1979. Innehållet stämde med de uppgifter jag fick i Alger. Det var en ren slump att denna rapport kom till utskottets kännedom. Hur många sådana rapporter med misstankar om smuggling som finns vet vi inte. Men det finns anledning att återkomma med den frågan till nästa års granskning. Sammanfattningsvis kan jag säga att det inte har varit lätt att få fram uppgifter om vapenexporten. Det tog t.ex. en hel eftermiddag att få klartecken från UD när det gäller att få ta del av regeringsprotokollen, som ändå är grundmaterialet för KU:s arbete. Det har inte heller varit lätt att veta vilka frågor som är de rätta att ställa. Ingen av de utfrågade har sagt ett enda ord utöver att svara på de enskilda frågorna. Utskottet har också varit tvingat att höra krigsmaterielinspektören två gånger eftersom han undanhöll viss information vid det första tillfället. Förhoppningsvis skall frågetecknen vara uträtade när vi om ett år åter diskuterar vapenexport till Singapore. Jag hoppas att regeringen då också har infört en annan praxis när det gäller offentliggörandet av statistiken beträffande vapenexport, så att vi i riksdagen kan få veta hur många vapen och vilken typ av vapen som har sänts till resp. land. Då kan vi också ha en mera öppen debatt om vapenexporten än vad vi har kunnat ha i dag.

Fru talman! Det finns naturligtvis en underliggande motsättning mellan Sveriges roll som fredsängel i världen och som vapenexportör. Att inte erkänna detta är en form av hyckleri. Vapenhandeln i världen som helhet är ingen snygg bransch. Vi vill ha fred i världen och helst nedrustning. Men samtidigt vill vi ha ett effektivt försvar, och många menar att det krävs att vi själva exporterar för att klara detta. För att denna ekvation skall gå ihop på ett anständigt sätt, krävs det stor restriktivitet, vaksamhet och noggrannhet i bedömningarna av vår vapenexport. Risken är naturligtvis stor att exporten går till länder som — enligt de bestämmelser som gäller — inte bör ha den, att vapnen kommer att vidareexporteras till tredje part och att svenska vapen kommer att smugglas hit och dit och dyka upp där vi minst önskar dem. När jag anmälde Singapore-exporten som granskningsärende var det från två utgångspunkter. Den ena var den kraftiga ökningen av exporten till denna lilla halvö. Det föreföll mig som om den borde vara osedvanligt välbestyckad, enbart med den svenska vapenexporten. Den andra utgångspunkten var de ihärdiga och allt bättre verifierade uppgifterna om att det förekom olagligheter och vidareexport. Ingvar Bratt och Svenska fredsoch skiljedomsföreningen bör ha en honnör för sina insatser härvidlag — jag instämmer här med Ingela Mårtensson. Utan deras insatser är det tveksamt om denna härva över huvud taget hade kunnat börja nystas upp. För oss politiker är det litet genant att konstatera det. Där ser vi fördelen med modiga personer och ideella insatser. Det som nu är känt visar att denna affär har långt större dimensioner än man tidigare har kunnat ana. Allt som bubblar upp har allvarligt skadat tilltron till den svenska vapenexporten som sådan och till våra allmänna deklarationer utomlands. Till vem skall vi kunna exportera och på vilka villkor? Det som har hänt har naturligtvis också allvarligt skadat tilltron till ett av våra största företag. Det skall inte stickas under stol med detta, och det skall inte skjutas undan. Enligt min uppfattning har det varit i högsta grad motbjudande att se hur nu avgångna Boforsdirektörer hånfullt har skrutit med att man lurat politiker. Detta är sannerligen inget som borde fylla näringslivets folk med stolthet. Lagbrott är lagbrott. Det som har skett är dessutom till stor skada för vårt internationella anseende. Det är enligt min mening i hög grad beklagligt att den pågående polisutredningen av själva brottsfrågan tar så lång tid. Det medverkar till att vår granskning av Singapore-affären inte kan anses avslutad. När polisutredningen ligger på bordet, måste vi på nytt ta upp dessa frågor. Ingela Mårtensson har här tidigare anfört en lång rad andra skäl till att vi måste gå vidare — jag instämmer i det. Men vi måste också gå vidare med hänsyn till de beskyllningar som inblandade ifrån Bofors har riktat mot KMI och regeringen om inblandning i eller kännedom om vad som har hänt. Som tidigare talare har understrukit har vi inte funnit några belägg för detta, och det är ju ett viktigt konstaterande i utskottsbetänkandet. Det är dock mycket viktigt att denna fråga slutligt reds ut. Det är min förhoppning att polisutredningen — när den nu någon gång blir färdig — skall kunna bidra till detta. Vad det nu gäller är att utskottet enhälligt kritiserar regeringen och KMI för att man inte visat större vaksamhet. Regeringen kritiseras för att inte ha reagerat på ett mer kraftfullt sätt när ryktena om vidareexport och smuggling kom fram. Godtrogenheten har således varit för stor. Alla partier förutom vpk står bakom detta yttrande — alltså även vi centerpartister. Men vi har tvekat, det vill jag gärna tala om även inför kammaren, om vi skulle vara med eller ej. Vi hade ju önskat en hårdare kritik när det gäller denna fråga, men detta har vi vägt mot den större tyngd som ett kritiskt yttrande får när det omfattas av en bred majoritet. Jag vill dock erinra om att vi i centerpartiett.o.m. har ett stämmobeslut på att vapenexport till stat som, i strid med slutförbrukarintyget, vidareexporterar svensk krigsmateriel skall avbrytas. Denna gång får vi nöja oss med den kritik som majoritetsuttalandet ger. Vi kommer naturligtvis att följa utvecklingen mycket noga. Jag är helt övertygad om att sista ordet inte är sagt i denna Singapore-affär. Jag är rädd att även andra affärer så småningom kommer att stiga upp till ytan. Fru talman! Jag vill säga ett par ord om en annan fråga som ibland har förknippats med frågor av detta slag. Vi har dock i dessa fall inte kunnat hitta några klara förbindelseled. Det gäller den dunkla historien om oljehandeln med Iran. Det är en fråga som jag har haft uppe flera gånger tidigare. För några år sedan gav regeringen överstyrelsen för ekonomiskt försvar order att inköpa olja från Iran. Det var olja som överstyrelsen inte behövde, och det var olja som överstyrelsen inte ville ha. Oljan var dessutom dyrare än man kunde skaffa någon annanstans. Överstyrelsens styrelse, även de socialdemokratiska ledamöterna i styrelsen, var helt eniga på den punkten. Det var således en mycket egendomlig affärsuppmaning överstyrelsen fick. Varför detta kom till har vi väl aldrig blivit riktigt klara över. Det märkliga är att när vi tog upp denna fråga igen, fann vi att denna beställning från överstyrelsen för ekonomiskt försvar kvarstår flera år efteråt. Vi har konstaterat detta i utskottet och säger att när det gäller den redovisade frågan om oljeupphandlingen finner utskottet att det är anmärkningsvärt att uppdrag om oljeköp som regeringen meddelade fortfarande står kvar. Det är utskottet som helhet som säger detta. För min personliga del vill jag särskilt understryka ordet ”anmärkningsvärt” i detta sammanhang.

Fru talman! Vi har en väl utvecklad vapenindustri i detta land. Den är mycket skicklig och tillverkar inom sin bransch mycket bra produkter, och den är alltså väldigt attraktiv som försäljare på den internationella vapenmarknaden. Vi har också i Sverige en mycket väl utvecklad krigsmaterielindustri, varav denna vapenindustri endast är en liten del. Den är också mycket framgångsrik och placerar med framgång sina alster på den internationella marknaden. I denna debatt har det alldeles för litet kommit fram hur pass stor denna omfattning är. Vapenexporten är kvantitativt liten internationellt sett, men den är kvalitativt mycket viktig. Krigsmaterielexporten, som kan vidgas nästan hur långt som helst — ända till datasystem, för att inte tala om stridsfordon, som tillverkas som terrängbilar men kan byggas om — är också väldigt omfattande. Det görs nu mycket väsen av denna vapenexport — och självfallet med all rätt — men jag vill påpeka att Sverige tills för något år sedan exporterade terrängbilar från Volvo och Saab-Scania till Sydafrika, där det gäller en FN-bojkott mot att sälja vapen eller krigsmateriel till det landet. Dessa bilar har gått till Sydafrikas polis och har säkerligen också gått till den sydafrikanska armén. Det är mycket välutvecklade fordon, som har utprovats av den svenska armén och kan förses med alla möjliga utrustningar och på det sättet bli en integrerad del i vilken krigsmakt som helst. Dessa saker skall man ha i åtanke när man debatterar detta ärende. De är viktiga och har att göra med vad vpk har tagit upp i ett särskilt yttrande. Vi ifrågasätter där ståndpunkterna att Sverige måste ha en vapenindustri för det svenska försvarets del och att vapenexport är nödvändig osv. Det är bara sant om man godtar den nuvarande synen på det svenska försvaret.

Det anförs att det finns anledning att se över de svenska bestämmelserna för att underlätta samarbete i framtiden med stater som har en liknande syn på dessa frågor. Vi får säkert anledning att återkomma till detta. Fru talman! När man talar om vapenexport och krigsmaterielexport sitter, som vanligt i dessa frågor, hyckleriet i högsätet. Under hela efterkrigstiden har det pågått sådana här affärer. Det har varit brott mot de svenska riktlinjerna, när de var riktlinjer och när de hade blivit lag. Det som har framkommit i dag är i princip inget nytt — det är bara det att det har blivit värre under det att tiden har gått. Varför har det blivit värre? Jo, därför att alla handelsministrar, utrikeshandelsministrar och utrikesministrar i alla slags regeringar har tillåtit att bestämmelserna har tänjts. De har invaggat industrin i den tron att man kan tänja bestämmelserna nästan hur långt som helst och har därmed indirekt också gett klartecken till de smugglingsaffärer och brott som alla nu är så moraliskt upprörda över. Det är inte riktigt sant och just, när företrädare för olika partier, som Olle Svensson och Bertil Fiskesjö, talar om hur moraliskt ruttna Boforsdirektörerna är. De har under lång tid invaggats i tron att de svenska bestämmelserna och riktlinjerna kan tänjas — därför att ingen har slagit dem på fingrarna tidigare. Därför är det också ett politikernas ansvar, för dem som har suttit i politiskt ansvarig ställning, att det har blivit en sådan här utveckling. Det är alltså skönt med syndabockar, och i det sammanhanget kan man också säga: Visst har Mats Hellström uppträtt felaktigt. Han har ljugit, som hans kritiker säger med frenesi. Han har uppträtt på ett sätt i opposition och på ett annat sätt när han var ansvarigt statsråd. Men vilka andra som hade kommit i den situationen hade uppträtt på något annat sätt? Bestämmelserna är nämligen skrivna så — det vet alla — att de inbjuder till brott, och alla tidigare regeringar har sett mellan fingrarna med detta. Mot den bakgrunden är det märkligt att höra Anders Björck och moderaterna stiga upp här och tala som något slags kritiker av svensk vapenexport eller svensk krigsmaterielexport. Ni har aldrig visat något intresse av eller slagit vakt om att skärpa de svenska exportbestämmelserna. Ni har alltid motarbetat ökad insyn. Ni har alltid ställt upp på vapenexportörernas sida i tidigare affärer, och ni har varit med och bidragit till att invagga dem i tron att de kan fortsätta på detta sätt. Nu är ni helt plötsligt de främsta att kritisera. Jag kommer ihåg när vi hade debatter här med Staffan Burenstam Linder för 10 år sedan, när jag nyligen hade kommit in i riksdagen. Då gällde det just Indonesienaffären. I det sammanhanget sade Burenstam Linder, att om inte Sverige säljer kommer någon annan att sälja. Det var moderaternas inställning då. Det var helt solklart att Indonesien hade brutit mot de riktlinjer som skall gälla för svensk vapenexport, dels mot första och andra punkten, därför att landet var invecklat i inre strider, dels genom att man naturligtvis undertryckte mänskliga rättigheter i sitt eget land. Det fanns alltså dubbla anledningar att säga nej till den exporten, men det gjorde inte moderaterna. Samma sak kan sägas till folkpartiet och Birgit Friggebo. Jag instämmer med Olle Svensson i den kritik han har riktat mot dem. Det hördes inte det minsta pip från folkpartiet eller Birgit Friggebo som statsråd 1978, när Indonesienfrågan var uppe i riksdagen för första gången — det var helt tyst. Det är helt klart att den kritik som Olle Svensson riktade mot Birgit Friggebo är högst motiverad. Det visar bara att, beroende på vilken ställning man sitter i, intar man olika ståndpunkter. Därför är det dubbelmoral att kritisera Mats Hellström och sedan själv uppträda på samma sätt. Det är något konstigt med folkpartiets agerande i denna fråga, och jag skulle vilja ställa en fråga till folkpartiets representanter, som har skrivit en reservation: Anser ni att denna export till Indonesien 1978 var riktig, dvs. att de svenska bestämmelserna tillät export till Indonesien vid det tillfället? Anser ni fortfarande att förhållandena i Indonesien och kriget på Östtimor är sådana att svensk vapenexport kan tillåtas dit? Ni nämner inte det i er reservation, utan ni talar bara om lämpligheten. Strider exporten mot bestämmelserna? Ja eller nej? Det vore ganska intressant att få veta det. Det har talats om Singapore, och det kommer säkert att bli tillfälle att ganska mycket återkomma till den frågan. Det blir snart anledning att ta upp den, då jag de senaste dagarna har ställt en fråga till utrikeshandelsministern om just dessa saker, framför allt om eventuell export av fälthaubitsen till Singapore. Detta är bara fortsättningen på en mycket gammal och välkänd följetong, med flera ouppklarade moment och där det finns anledning för många att inte ta till alltför höga och moraliska brösttoner gentemot motståndare på den andra sidan. Det kanske blir ett regeringsskifte i nästa val 1988 — låt oss se hur det då ser ut, om vi skall fortsätta vapenexportdebatten med en ny regering med borgerliga förtecken och en socialdemokratisk opposition. Då kanske vi på nytt får uppleva hur kullerbyttor, ursäkter, påståenden och anklagelser mot motståndare slungas fram och tillbaka, precis på det sätt som har skett i dag. Så länge vi inte ordentligt skärper bestämmelserna om den svenska vapenexporten och framför allt mycket skarpt och klart förändrar inställningen till den, sammankopplar den med det svenska försvarets behov på ett vettigt sätt och ändrar svensk försvarsstruktur, kommer denna debatt att fortsätta. Det bör vi också tänka på i fortsättningen.
Fru talman! Jo, jag hörde mycket väl Oswald Söderqvists anförande, och jag uppfattade också att det fanns litet slängar åt mig. Jag kan gärna erkänna att jag inte har ägnat någon större energi åt dessa frågor tidigare. Men jag tycker att Oswald Söderqvist ändå skulle kunna kreditera mig för att jag har anmält frågan om Singapore till årets granskning och att jag, så gott det har varit möjligt, har försökt tränga in i alla de snirklar och vrår som finns i dessa ärenden. Vad gäller centern som parti vill jag erinra om vad Bengt Kindbom omtalade tidigare, att det faktiskt var vi som drev fram den senaste utredningen — med de utomordentligt skärpta bestämmelser som föreslogs i den utredningen. Sedan vill jag konstatera att denna fråga inte är så enkel som Oswald Söderqvist och andra vpk-are vill göra den. Det finns här ett dilemma, och det måste vi naturligtvis inse. Det är i hanteringen av detta dilemma som vår anständighet sätts på prov.

Fru talman! Oswald Söderqvist undrade om den folkpartistiska regeringen 1978 bedömde att man kunde exportera vapen till Indonesien. Man gjorde den bedömningen då, och den bedömningen stod man också för. Exporten till Indonesien började före 1976, och den folkpartistiska regeringen försökte inte slingra sig undan sitt eget ställningstagande genom att hänvisa till socialdemokratiska regeringar. Därför förstår jag inte riktigt kritiken i det här avseendet mot folkpartiet. Birgit Friggebo har anmält detta som ett granskningsärende. Men i anmälan står inte att det skall granskas huruvida man skall exportera till Indonesien. Det är en annan fråga. Vad vi ville ha klarlagt var de motiv som Mats Hellström anförde för att man skulle exportera vapen till Indonesien.
Fru talman! Till Bertil Fiskesjö vill jag säga: Nej, det är naturligtvis ingen enkel fråga. Vi som har hållit på med den så länge vet att den är mycket komplicerad. Jag har inte speciellt angripit centerpartiet utan framför allt övriga borgerliga partier, vilket också framgick av mitt första anförande. Vad som är förvånande är ändå att man under den här tiden från 1976 till 1982, när även centerpartiet satt med i regeringen, inte hade någon invändning mot denna vapenexport till Indonesien, som var en mycket stor fråga här i riksdagen 1978 och 1979. Det är bra, tycker jag, att centerpartiet har intagit en annan ståndpunkt och nu är villigt att på ett annat sätt driva denna fråga. När det gäller en översyn av bestämmelserna har vi från vårt partis sida alltid ställt upp på alla sådana krav som har framställts. Till Ingela Mårtensson vill jag säga: Visst, ni har anmält en sak. Men nu frågar jag: Anser ni nu, vare sig ni har anmält eller inte, att det var rätt enligt de svenska riktlinjerna 1978 att sälja vapen till Indonesien? Anser ni i dag, oavsett vad ni har anmält till utskottet, att det är rätt att tillåta vapenexport till Indonesien? Frågorna kan besvaras ganska enkelt. Vi har ju fyra klara punkter, som vi har debatterat i åratal, och vi har vissa kriterier att ta ställning till. Det är detta jag är intresserad av att få höra, för det framgår inte vad ni tycker.
Fru talman! Birgit Friggebo har redan svarat att vi inte har fått belyst i utskottet huruvida denna export strider mot lagen eller inte. Därför tycker jag att jag inte behöver kommentera detta mera.
Fru talman! Detta visar, tycker jag, verkligen ihåligheten i folkpartiets agerande. Man måste alltså först sitta i utskottet. Jag har aldrig suttit i konstitutionsutskottet, och våra representanter var helt utestängda från all utskottssamverkan under de borgerliga regeringsåren. Men det har inte hindrat oss från att göra bedömningar i internationella frågor — när det har gällt internationell solidaritet eller vapenexportfrågor. Men ni måste tydligen först i utskottet sitta och diskutera, innan ni kan ta ställning i en så viktig fråga som om det är rätt enligt de svenska vapenexportbestämmelserna — numera fastställda i lag — att sälja vapen till en stat som Indonesien, som uppträder på det sätt som den gör. Det tycker jag är avslöjande.

Fru talman! I den här diskussionen om Singapore har det varit så många turer att inte alla har kunnat hålla isär begreppen. Det kan därför vara på sin plats att klara ut vad som här har varit utskottets granskningsuppgift. Vi har kunnat konstatera att krigsmateriel till Singapore, bl.a. Robot 70, har exporterats vidare 1979-1980 till Bahrain och Dubai, samt ammunition 1985 till Oman. I detta sammanhang har frågor ställts om bl.a. omfattningen av vidareförsäljningen och om huruvida krigsmateriel har exporterats från Sverige utan erforderliga tillstånd. Detta är föremål för polisens förundersökning. Den har tagit lång tid, men förväntas bli klar någon gång under sommaren. Hade förundersökningen varit klar, hade detta med största sannolikhet underlättat utskottets arbete. Vi har av naturliga skäl i vårt granskningsarbete gjort halt när vi närmat oss gränsen för vad som omfattas av pågående förundersökning. Konstitutionsutskottets uppgift har således varit att pröva om påståendena om otillåten vidareexport eller export utan tillstånd skett med någon regerings goda minne. En fråga som vi ställt oss är: Har exporten till Singapore varit av den omfattningen att någon regering borde ha fattat misstanke om att exporten överstigit landets behov? Krigsmaterielinspektionens — KMI:s — roll och kontrollfrågorna har också uppmärksammats av utskottet i granskningsarbetet. Utskottet har ingående belyst krigsmaterielexporten till Singapore från mitten av 70-talet och framåt. På grundval av de fakta som tagits fram är utskottet enigt i sina slutsatser, med undantag för vpk. Men efter att ha lyssnat på Ingela Mårtenssons gnällighet — åtminstone i hennes inledningsanförande — får man kanske ställa frågan om folkpartiet står kvar vid den ståndpunkt som partiet intagit i det föreliggande granskningsbetänkandet. Ingela Mårtensson säger att Singapore har köpt otroliga mängder vapen. Jag tycker att Ingela Mårtensson då skulle läsa utfrågningen av Hadar Cars inför utskottet. Där får man delvis svaren på de frågor som ställs. Det måste ju vara bekant, eftersom vi har redovisat det i utskottets material, att från 1968 till 1979 steg exporten till Singapore, räknat i 1968 års penningvärde, från 1,7 milj.kr. till 117,2 milj.kr. Tar man hela perioden 1979-1982, skall man finna att det i samma penningvärde exporterades till Singapore för 252,9 milj.kr. Mellan 1983 och 1986 sjönk exporten något till 243,2 milj.kr. Det finns alltså anledning för Ingela Mårtensson att läsa utfrågningen av Hadar Cars i det här sammanhanget. Då får hon svar på en hel del frågor som hon ställde här från talarstolen. Beträffande granatgeväret Carl-Gustaf skall jag inte orda särskilt mycket. Förklaringen till att det finns i Singapore är att engelsmännen på sin tid opererade där och att de använde denna typ av gevär. I utskottets material finns alltså svar på en del av de frågor som Ingela Mårtensson radade upp. Jag hade alltså kommit fram till att vi i utskottet i princip — med undantag för vpk — är eniga om slutsatserna när det gäller Singapore. Många är måhända överraskade av detta faktum när de tänker tillbaka på vilket ståhej det varit i massmedia och i utskottets korridor efter utfrågningarna. Jag kan förstå den reaktionen, och det bör stämma också en och annan politisk aktör till eftertanke. För varje pusselbit som lagts till helhetsbilden har sprakfålarna i TV och i andra massmedia blivit allt lågmäldare. Förhoppningsvis leder det fram till att man i det framtida granskningsarbetet blir något försiktigare med orden och med sina slutsatser, åtminstone fram till dess att arbetet är slutfört. Jag tror faktiskt att allmänheten är mera intresserad av fakta i målet än av sofistikerade uppvisningar i politiska cirkuskonster framför TV kamerorna. Låt mig först konstatera att det vid utskottets utfrågningar och faktainsamling inte har framkommit något som ger belägg för att regeringsledamöter i någon regering skulle ha haft vetskap om några oegentligheter. Det gäller såväl borgerliga som socialdemokratiska statsråd. Jag utgår från att även vpk, som har en reservation i detta avsnitt, delar den slutsatsen. Som framgår av utskottets granskningsbetänkande har KMI och samtliga regeringar sedan mitten av 70-talet ställts inför frågan om exporten till Singapore kan anses som rimlig. Singapore har sedan mitten av 70-talet befunnit sig i ett uppbyggnadsoch moderniseringsskede av sitt försvar, vilket inte är konstigt med tanke på att Singapore blev oberoende stat så sent som 1965. Detta och flera andra omständigheter har medverkat till att man ansett exportvolymerna som rimliga. Uppgifter om att svensktillverkade vapen utan tillstånd kommit till annat land har cirkulerat från tid till annan. Redan 1981 fanns misstankar om smuggling och att Robot 70, tillverkad av Bofors, fanns i Bahrain och Dubai. Staffan Burenstam Linder, som då var handelsminister, försökte få klarhet men kunde inte få fram något underlag som styrkte misstankarna. I augusti 1985 meddelade länsåklagaren i Örebro län att Robot 70 fanns i Bahrain och Dubai och att den kommit dit via Singapore. Aktiebolaget Bofors har också anmälts för att 1980 ha sålt armékanoner till Thailand via Singapore och senare Robot 70 till Iran. De allt tätare uppgifterna om vapensmuggling från Sverige har lett fram till att regeringen har vidtagit särskilda åtgärder för att minska risken för oegentligheter. I vpk:s reservation försöker man framställa saken så att inga åtgärder alls vidtagits. Detta är, fru talman, naturligtvis helt felaktigt. Låt mig ge några exempel. Reglerna för krigsmaterielexport skärptes fr.o.m. 1983. Sedan hösten 1985 har försök med intyg på användningen införts även vid export av krut och basämnen för ammunition och militära sprängämnen. KMI har fått förstärkningar. Tullkriminalen och polisen samverkar numera med KMI. Detta har lett till att man i en rad fall sagt nej till utförseltillstånd. Vidare kan nämnas att man, med anledning av vad som 1985 framkommit om Bofors, till KMI knutit en person med bakgrund som spanare hos rikspolisstyrelsen, som i kontakt med förundersökningsledaren skulle bedöma om det fanns skäl för misstankar om risker för fortsatt smuggling. Genom denna skärpta kontroll möjliggjordes fortsatt behandling av exportansökningar från Bofors efter sommarstoppet 1985. Regeringen har vidtagit ytterligare ett antal åtgärder som skulle kunna redovisas här, men jag nöjer mig för stunden med de uppräknade. Nog kan man väl, fru talman, efter denna redogörelse med fog hävda att regeringen vidtagit särskilda åtgärder och förklara varför det var möjligt att på nytt börja behandla ansökningar om export till Singapore hösten 1985. Med facit i hand — ett uttryck som använts många gånger i dag och som äger sin riktighet — är det naturligtvis alltid möjligt att hävda att man skulle ha förfarit på ett annat sätt. Det kan, som jag har försökt visa, konstateras att graden av aktivitet från de olika regeringarna har varierat. Man kan kanske tycka att borgerliga handelsministrar och deras regeringar borde ha varit ännu mera uppmärksamma beträffande riskerna för vidareexport och vapensmuggling. Man kan måhända tycka att det var litet naivt att sätta alltför stor tilltro till uppgifterna i ett brev 1981 från Bofors verkställande direktör om att bolaget inte levererat Robot 70 till Bahrain och Dubai via Singapore. Vid tiden för denna försäkran från Bofors verkställande ledning måste det emellertid ha varit svårt för den då sittande regeringen att utgå från att gällande regler kringgåtts och att oriktiga uppgifter lämnats av ett välrenommerat företag som AB Bofors. Enligt vår mening visar den granskning som utskottet gjort att påstådda oegentligheter undersökts med de medel och de resurser som stått till buds vid de olika tillfällena. Bertil Fiskesjö var inne på en fråga om oljeupphandlingen, som vi har diskuterat ganska utförligt i kammaren för ett par år sedan. Jag skall inte fördjupa mig särskilt mycket i den diskussionen just nu. Jag vill bara påminna om att riksdagen kommer att få anledning att inom en icke alltför avlägsen framtid diskutera denna fråga på nytt, eftersom frågan om oljeupphandlingen kommer att tas upp i samband med prövningen av den proposition som handlar om totalförsvarets utveckling. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag anfört vill jag till sist understryka utskottets uppfattning om nödvändigheten av att rådande ordning för tillstånd och kontroll av krigsmaterielexport från vårt land ses över från grunden. Därom tycks en bred majoritet i riksdagen vara ense. Detta arbete har delvis påbörjats genom att en utredning tillsatts om krigsmaterielinspektionen och tillkomsten av den särskilda medborgarkommissionen.
Fru talman! Kurt Ove Johansson tycker att jag är gnällig och undrar över hur jag kan sälla mig till majoritetens uttalande när det gäller krigsmaterielexport till Singapore. Det kan man kanske undra över, men som jag ser är många frågor obesvarade i detta ärende. Vi är långt ifrån klara med frågan om exporten till Singapore utan måste ta upp den igen nästa år. Vi väntar med att göra en slutgiltig bedömning av det här ärendet tills vi har mer fakta på bordet. Kurt Ove Johansson berörde Hadar Cars agerande mot slutet av 1970-talet och ställde det i relation till det faktum att jag tycker att det är otroliga mängder vapen som har exporterats till Singapore. När jag talade om otroliga mängder avsåg jag hela perioden från 1978 till 1986, i enlighet med den redovisning som vi har fått i utskottet av vapenexporten. Ser man på hela perioden kan man inte säga annat än att det är fråga om otroliga mängder. Jag kan förstå om enskilda beslut inte lett till misstanke om vapensmuggling, men när man ser tillbaka på hur mycket vapen vi har exporterat och ser att också signalerna om att det har förekommit vapensmuggling har tilltagit tycker jag att man borde ha reagerat mer än man har gjort. Vad jag har tagit upp när det gäller Carl-Gustaf är att man under de senaste åren sålt så enormt mycket ammunition till Singapore. Det är svårt att se att den skulle ha kunnat stanna där. Sedan vill jag göra ett tillrättaläggande. Folkpartiregeringen exporterade inte några vapen till Indonesien utan endast ammunition.
Fru talman! Det viktiga i vår reservation är att vi anser att regeringen inte borde ha tillåtit att exporten till Singapore återupptogs. Det är därför vi har ansett oss tvungna att reservera oss — något sådant uttalande har inte utskottet velat göra; utskottet har bara sagt att man borde ha gjort vissa kraftigare markeringar och liknande. Det är därför vi har reserverat oss, och det gjorde vi redan i fjol, så vi följer här konsekvent en linje. Exporten borde alltså inte ha återupptagits. Sedan får vi se. Det finns mycket som ännu är oklart när det gäller Singaporeaffärerna. Som här har sagts från många andra håll, även från regeringspartiets sida, kommer det säkert att behövas ytterligare utredningar och uppföljningar i den frågan. När det gäller frågan om att se över bestämmelserna vill jag bara hänvisa till vad jag sade i mitt första anförande: Vi har alltid ställt upp på sådana översyner, skärpningar och förbättringar som ökad kontroll, ökad insyn och mer information till den svenska allmänheten när det gäller den svenska vapenoch krigsmaterielexporten. Det gör vi självfallet nu också.